Fru talman! När det gäller stämningarna på varven är jag väl medveten om att det har funnits ganska kritiska synpunkter i Landskrona. Jag har själv varit där och mött dem — och vi har diskuterat dem. Det är självklart att man inte kan applådera beslut som innebär att de egna arbetstillfällena försvinner. Vad jag däremot inte har mött är krav från Landskrona på att några andra varv skulle läggas ner i stället. Av Jörn Svenssons inlägg fick jag intrycket att något sådant hade förekommit, och det var det som jag inte kände igen.

Det är därför som vi nu försöker klara de här två storvarven som nybyggnadsvarv också för framtiden. Det är en fråga om överlevnad. Det är en fråga om att lindra de oerhört stora sysselsättningssvårigheter som skulle uppstå vid en nedläggning. Men det är också fråga om ett försök att bevara den kunskap och kompetens som finns hos de anställda vid varven — och som det gick att ta till vara när man omstrukturerade Arendalsvarvet och på det sättet lyckades skapa en effektiv organisation för den marknad man där är inne på. Jag vill påminna om att det inte var så länge sedan som det föreslogs att Arendalsvarvet skulle vara just det varv som skulle läggas ned. Sedan tycker jag nog att jag har skäl att ta upp Ivar Franzéns beskrivning av sättet att försöka dölja pengar. Det är kanske litet vågat att uttrycka sig så, när man representerar ett f. d. regeringsparti. Hur var det när ni lämnade regeringsmakten i höstas? Var det inte så att ni då, när det gäller de statliga finanserna, hade undervärderat statens räntekostnader med ett flertal miljarder? Hur var det med de omedelbara utgifterna, som man var tvungen att använda för arbetsmarknadspolitiken? Och hur var det med de redan uppkomna förlusterna i de statliga företagen? Räkna ihop detta, Ivar Franzén, så kommer ni fram till att de obetalda räkningar som då förelåg var i 16-miljardersklassen. Det är, menar jag, här fråga om ett sätt att försöka dölja effekterna av sin politik. Att pengar avsätts för kommande förväntade förluster i Zenit är däremot inte alls särskilt märkvärdigt, för det är ganska säkert att man måste räkna in dem. Det är inte att dölja, utan det är att ta fram de verkliga förhållandena.

Fru talman! När det gäller de anställda i Svenska Varv är det alltså redan OECD-regler med statssubventioner som gäller för fartygsproduktion inom Svenska Varv. Vad vi vill göra är att bibehålla riksdagens beslut från föregående år genom att se till att man har uppnått lönsamhet 1985 i stället för 1986, som Sivert Andersson räknar med. Dessutom vidhåller vi vårt förslag från 1978/79 om nedläggning av två storvarv. Jag måste faktiskt fråga: Tror inte Sivert Andersson, handen på hjärtat, att det hade varit bättre att ta nedläggningsbesluten i riksdagen redan 1978/79, och ta de personalpolitiska konsekvenserna — att försöka oråna arbete för dem som blev friställda genom att använda de enorma förlusttäckningspengar som vi sedan dess tvingats satsa på dessa två varv för att hålla dem ovanför vattenytan? Är det inte grymt mot de anställda att hålla dem i ovisshet hela tiden? Får man inte sämre moral? Och nu, när vi har två nybyggnadsvarv kvar, förutom Arendalsvarvet, som jui vart fall inte direkt är ett nybyggnadsvarv, vore det då inte bättre att satsa på ett varv och utnyttja kapaciteten och de ekonomiska fördelar som ligger i att koncentrera tillverkningen till ett enda varv i stället för att plottra bort resurserna på två varv? Är det inte ånyo så att ert förslag är politiskt bekvämt men inte företagsekonomiskt motiverat?
Herr talman! Jag tror att Sivert Andersson gör sig skyldig till felsägningar eller också till felbedömningar. Låt oss analysera hur centern hanterar varvens möjligheter. Vi ställer upp på avskrivningslånen, och även i övrigt ger vi med vårt förslag varven absolut lika och — som vi bedömer det — i många avseenden betydligt bättre förutsättningar för framtiden. I den mån vi anvisar lägre belopp finns det punkt för punkt klart redovisat varför vi gör detta och hur kostnaderna enligt vår mening minskar. Ingen kan mer än vad centern gör med sina förslag värna om den kunskap och den kompetens som finns hos de anställda på varven. Jag har ett flertal gånger poängterat detta. Det är inte bara fagra ord utan en realitet, när vi säger att offensiva satsningar är den enda möjligheten att nå positiva resultat i fråga om varvsproblemen. Sedan tar Sivert Andersson fram liken i garderoben och försöker därmed försvara socialdemokratisk redovisningstaktik som går ut på att belasta årets budget men avlasta nästa års. De debattregler som fru talmannen erinrade om gör att det inte är möjligt för mig att nu helt reda ut dessa begrepp. Men låt mig säga att jag med glädje skulle delta i en räkneövning med Sivert Andersson och mycket kraftigt reducera de här 16 miljarderna. När man gång efter annan nämner siffrorna rör det sig inte om någonting annat än ett mycket uppblåst trolleritrick som socialdemokraterna försöker sig på för att därmed rädda sitt eget skinn och bortförklara att man i många avseenden har misslyckats när det gäller den ekonomiska politiken. Och framför allt försöker man på ett ovederhäftigt sätt lasta över ansvaret på tidigare regeringspartier.
Herr talman! Det låter på Sivert Andersson som om det skulle gå att stänga dörren för den internationella konkurrensen, men det gör det ju inte. Den finns där, och då menar vi att det är bättre att använda den kunskap och kompetens som Sivert Andersson talar om i verksamheter, där vårt land har en chansi framtiden. Det är just den här fastlåsningen i branscher och företag med dåliga prognoser som är den stora nackdelen när det gäller det selektiva industristödet. Man borde ha lärt sig det vid det här laget.

Herr talman! Sivert Andersson missförstod mig en smula. Den här tanken som jag hörde framföras om att man genom nedläggning av ett annat varv skulle förskaffa sitt eget varv mer arbete — det visade sig dessutom vara en illusion — framfördes naturligtvis inte alls från Landskronavarvet utan från helt annat håll. Vid Landskronavarvet var det tvärtom så, att man kanske mer än vid något annat varv var djupt medveten om behovet av en starkare facklig enighet, ett starkare allmänpolitiskt agerande till varvens försvar, och man gjorde en hel del försök att åstadkomma detta. Vi behöver kanske inte tvista om de här detaljerna. Vad jag försökte framhäva var just att under den varvskris som vi nu har bevittnat under många år och som med sin malande kraft drabbat varven och de varvsanställda, så är det inte på något sätt förvånansvärt att det har uppstått stämningar av det slag som vi har diskuterat.

Herr talman! Jag skall i den här repliken begränsa mig till att bara konstatera att de mycket stora och allvarliga sociala och samhällsekonomiska effekter och konsekvenser som en nedläggning av något av våra storvarv eller en större neddragning av varvskapaciteten än som nu föreslås inte kan accepteras. Det är angeläget att bevara den kunskap och den kompetens som finns hos de anställda vid de här varven och försöka att rida ut stormen när det gäller konkurrensen mellan varvsnationerna så att — i händelse av att marknaden vänder — det skall finnas möjligheter för de svenska varven att leva vidare.

Herr talman! Det är mycket stora belopp — mer än 6 miljarder kronor —- som regeringen begär att riksdagen skall anslå i samband med den varvsproposition som riksdagen i dag har att ta ställning till. Dessa belopp är i huvudsak avsedda att täcka redan gjorda förluster i en bransch, varvsindustrin, som trots imponerande effektivitetshöjningar och produktivitetshöjningar under senare år åsamkats synnerligen stora förluster, beroende på den internationella lågkonjunkturen inom branschen. Det är fråga om en bransch som dessutom är synnerligen sysselsättningsintensiv. Den marknad som världens varv har haft att arbeta på under senare år har inte uppvisat några större ljuspunkter. Bottenläget under senare år nåddes under 1982, då man kunde konstatera att världshandeln minskade med 10 26 mätt i transportarbete. Fraktpriserna halverades i många fall under detta år, och uppläggningen av fartyg har från 1980 fram till 1982 i stort sett fyrdubblats. Priserna på andrahandsmarknaden i slutet av 1982 låg på hälften av 1980 års nivå. Det seglande tonnagets transportkapacitet utnyttjas inte effektivt. Det innebär att tonnageöverskottet f. n. motsvarar ca 20 90 av världens handelsflotta. Denna utveckling har naturligtvis lett till att orderingången för fartyg på världens varv har sjunkit väsentligt. Under år 1982 kontrakterades vid världens varv ca 12 miljoner dödviktton jämfört med 25 miljoner dödviktton under år 1981. Marknadsbilden för svensk och utländsk varvsindustri är sålunda dyster; det skall erkännas. Dock skulle inte beskrivningen bli rättvis, om man inte samtidigt pekade på vissa, om än begränsade, förbättringar som under den allra senaste tiden har kunnat börja skönjas i marknadsbilden. I de tendenser till konjunkturförbättring som man nu kan se kan man heller inte undgå att notera en viss, försiktigt ökande, optimism inom varvsindustrin. En följd av denna försiktiga optimism, tillsammans med rederiernas intresse av att i dag utnyttja rådande låga varvspriser, har på den senaste tiden lett till att en del beställningar placerats på världens varv, huvudsakligen i Korea och i Japan. Produktionskapaciteten för världens varv är dock för stor. En viss långsam anpassning av kapaciteten kan man emellertid nu se exempel på i Västtyskland och i Japan. Jag är övertygad om att svensk varvsindustri kommer att få en plats bland världens varvsnationer även i framtiden. Vi vet att den svenska varvsindustrin har en utomordentlig produktivitet, förmåga till teknisk förnyelse samt goda marknadskontakter. Den svenska varvsindustrin är bemannad med erfarna, skickliga företagsledare, konstruktörer och varvsarbetare, som inte står de effektivaste varven i något annat land efter. Mot den bakgrunden är jag övertygad om att svensk varvsindustri kommer att ha en framtid. Omfattningen vågar dock ingen i dag ange, förutom att en minskning av kapaciteten är nödvändig. Den skisserade situationen för världens varvsindustri har medfört att statliga stödåtgärder spelat en framträdande roll i den internationella varvskonkurrensen. Samtliga Sveriges viktigaste konkurrentländer har i dag ett omfattande statligt stöd till den inhemska varvsindustrin. Mot den bakgrunden är jag övertygad om att svensk varvsindustri kommer att ha en framtid. Omfattningen vågar dock ingen i dag ange, förutom att en minskning av kapaciteten är nödvändig. Den skisserade situationen för världens varvsindustri har medfört att statliga stödåtgärder spelat en framträdande roll i den internationella varvskonkurrensen. Samtliga Sveriges viktigaste konkurrentländer har i dag ett omfattande statligt stöd till den inhemska varvsindustrin. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett fortsatt, men reducerat, stöd till svensk varvsindustri åren 1984-1986. Regeringen anser att en minskning, och på sikt en avveckling, av de statliga stöden till varvsindustrin bör ligga i alla varvsländers intresse. Regeringen avser därför att fortlöpande arbeta för denna målsättning, bl.a. i arbetet inom OECD. Den hittills gällande strukturplanen för Svenska Varv AB har förutsatt att lönsamhet skall ha uppnåtts på varven under 1985. Om så inte sker skulle enligt hittills gällande strukturplan en avveckling av varven ske. Som jag har redogjort för, är dock marknadsförutsättningarna sådana att lönsamhetsmålet inte bedöms kunna nås år 1985. Svenska Varvs ledning har följaktligen informerat mig om att både Kockums och Uddevallavarvet bör läggas ned om riktlinjerna i strukturplanen skall fullföljas. Regeringen delar bedömningen om man utgår från gällande strukturplan. Det torde vara onödigt att inför denna kammare redovisa vilka oerhörda sociala och samhällsekonomiska konsekvenser en nedläggning av de båda varven skulle få. Uddevallavarvet svarar för ca 50 20 av den totala industrisysselsättningen i Uddevalla kommun och har även stor betydelse för omkringliggande kommuners sysselsättning. Kockums svarar för ca 15 96 av industrisysselsättningen i Malmö kommun. Malmöregionen har en arbetslöshet som avsevärt överstiger genomsnittet i Sverige redan nu. Dessa allvarliga konsekvenser av en nedläggning kan naturligtvis inte tas som intäkt för att en nedläggning under inga förhållanden kan eller får göras. Men konsekvenserna är så stora att de enligt mitt förmenande kan tas som intäkt för att pröva varje möjlighet till ett bibehållande av sysselsättningen så långt det är möjligt, med hänsyn tagen till möjligheterna på marknaden. Detta är det synsätt som har varit vägledande för regeringens förslag att medge en ökad respittid för slutlig bedömning av de båda varvens framtid. Lönsamhetsmålet skall sålunda sättas till 1986 i stället för till 1985 som i den tidigare gällande strukturplanen. Därtill kommer att både Uddevallavarvet och Kockums skall reduceras personalmässigt för att i görlig utsträckning anpassas till rådande marknadsförhållanden. Både Kockums och Uddevallavarvet har genom egna utredningar kommit fram till att en neddragen produktionskapacitet på vardera varvet till 1750 000 timmar skulle medföra vissa problem och engångskostnader. De båda varven har dock bedömt en sådan kapacitet som företagsekonomiskt motiverad för att driva verksamheten vidare. Denna kapacitetsreduktion medför då tyvärr de friställningsbehov som har aviserats, nämligen med 400 man på Uddevallavarvet och med 900 man på Kockums. Det är mot denna bakgrund som regeringen har föreslagit riksdagen att medge en förlängning av strukturplanens respittid. Ytterst är det naturligtvis också fråga om hänsynstagande till alla de människor med familjer som är beroende av de båda varvens existens. Men jag vill understryka med skärpa att den föreslagna förlängningen av respittiden sker inom noga definierade ramar. Det innebär bl.a. att varven, i den mån riksdagen nu kan komma att bevilja stöd, inte kan teckna order till priser som täcker produktionskostnaderna. Det ankommer på Svenska Varvs och de båda företagens ledningar att se till att varvens kapacitet anpassas ytterligare. Jag vill också understryka att utfallet för varven nu är beroende av deras egna ansträngningar och egen förmåga. Regeringen har i föreliggande proposition ställt förslag till ekonomiska ramar för varven, som bör underlätta för varven att ta hem order. Jag vill med några ord också beröra utvecklingen inom området för offshore. Svenska Varvs offshore-verksamhet bedrivs som bekant i huvudsak inom Götaverken-Arendal. Detta bolag fick i den ursprungliga strukturplanen det primära ansvaret för att bearbeta detta affärsområde. Jag vill gärna här i kammaren uttrycka min stora tillfredsställelse med hur detta specifika område har skötts från Svenska Varvs och Arendals sida. Man har kraftigt höjt produktiviteten, man har lagt sig rätt när det gäller marknadsinriktningen och man har utvecklat bra produkter, som visar sig vara funktionella och som efterfrågas på marknaden. Företaget har ju också under senare tid visat positivt resultat utan att därför subventioneras på annat sätt än med de räntestöd som internationellt tillerkänns alla tillverkare av liknande utrustningar. Jag vill då understryka att när en utländsk konkurrent erbjuder förmånligare finansiering än vad som normalt kan ges i Sverige, har vi genom s.k. matching möjlighet att erbjuda motsvarande villkor. Låt mig också beröra Svenska Varvs fartygsinnehav. Den mörka marknadssituation som jag inledningsvis tecknade, har medfört att Svenska Varv-koncernen under årens lopp har kommit att ha ett betydande fartygsinnehav genom att koncernens varv har gått in och tillägnat sig egna fartygsandelar. Därtill kommer att många beställare inte har kunnat fullfölja sina betalningar. Svenska Varv-koncernen har då återtagit många fartyg, eftersom man har haft säkerheter i dessa. Dessa fartyg och fartygsandelar har som bekant i huvudsak placerats i Svenska Varvs rederiföretag Zenit Shipping AB Det är till mycket stor del detta fartygsinnehav som har orsakat de stora förlusterna för Svenska Varv-koncernen. Regeringen anser att Svenska Varvs fortsatta omstrukturering måste hållas inom en given ekonomisk ram, så som den är föreslagen i propositionen. Av denna anledning anser regeringen att det är nödvändigt att hantera tillskott till Zenit för förlusttäckning separat från denna ram. Det är också det som är anledningen till att regeringen föreslår riksdagen att staten skall köpa Zenit och lösgöra detta företag från Svenska Varv-koncernen. Regeringen har med tillfredsställelse noterat att det finns en bred enighet om detta förfarande. Avvikande åsikter finns i fråga om det kapitaltillskott som Zenit skall förses med. Jag tror att det kapitaltillskott som regeringen har föreslagit att Zenit skall få inte kommer att kunna minskas. Förlusterna kommer med all sannolikhet att röra sig i denna storleksordning. Man vinner därför inget på att, som vissa borgerliga motioner föreslår, ge mindre bidrag till Zenit i detta läge.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för två besked — om avsnörningen av Zenit och om att respittiden skall utgå 1986. Jag hoppas att statsrådet Carlsson inte är tillbaka i denna kammare om ett år, som många av sina företrädare under den senaste tioårsperioden, och vill skjuta upp respittiden ytterligare ett år utan att det verkligen blir 1986. Vidare ställde jag i mitt inledningsanförande tre direkta frågor till statsrådet Carlsson. Jag har ännu inte fått svar på dem, och jag skall därför upprepa dem. Vad är det för underlag som gör att regeringen har bedömt att det är bättre att bibehålla två varv och dra ned på kapaciteten på bägge än att koncentrera verksamheten till ett kvarstående varv och utnyttja de företagsekonomiska fördelar detta innebär? Varför försöker man inte på det sättet ta till vara personalens intressen för framtiden bättre, eftersom det ger större möjligheter att konkurrera? Den andra frågan lyder: Vad är det för underlag som regeringen använder sig av och som gör att man har en förhållandevis positiv bedömning av den fortsatta fartygsmarknaden — jämfört med bl.a. den alternativa bedömning som Svenska Varvs ledning har valt att diskutera? Den tredje frågan är: Hur står det till med orderingången vid Uddevallavarvet och Kockums Varv? Min fråga gäller speciellt Kockums, eftersom avbeställningarna ' från Broströms tydligen är aktuella eller i varje fall diskuteras f. n. Behöver man, nu när Broströms verkar dra sig ur, order före tredje kvartalet innevarande år, eller kan man klara sig på något annat sätt? Står man inte inför en akut kris inom bara några få månader?
Herr talman! Låt mig först konstatera att det råder ganska god överensstämmelse mellan regeringspartiet och centern när det gäller målsättningen för den varvspolitik som vi vill driva. Det är i och för sig positivt. Statsrådet Roine Carlsson ägnade en god stund åt att ge en bakgrundsbeskrivning och skisserade också något framtiden. Det är givetvis av värde i debatten. Däremot saknar jag helt och hållet en redogörelse för varför det förslag som regeringen lägger bättre skulle främja vår gemensamma målsättning. Givetvis bör man, som Per Westerberg sade, ha några tunga argument för att man väljer den här osthyvelsmetoden. Själv tycker jag att vi har framfört en rad argument för att vårt val av väg ger varvsnäringen betydligt större chanser att nå ett positivt resultat.
Herr talman! Statsrådet erkände, liksom Sivert Andersson tidigare gjorde, att det ser verkligt dystert ut för svensk varvsindustri, även om Roine Carlsson tycker sig se ljuspunkter som jag har svårt att upptäcka. Det vore intressant om statsrådet ville redogöra för vilken grund det finns för ett så positivt synsätt. Enligt min uppfattning gör sig statsrådet skyldig till samma fel när det gäller människorna som arbetar i varven som Sivert Andersson gjorde. Jag tror inte att deras chans ligger i att vi till varje pris håller fast vid en tillverkning där prognoserna är så dåliga som de är inom varvsnäringen. Det måste vara bättre att den kunskap och den kompetens som vi vet finns på varven används inom andra grenar av industrin, där vi har större chans att hävda oss ute i världen.

Herr talman! Jag har fått några frågor som jag nu skall besvara. Frågan beträffande de föreslagna metoderna att reducera kapaciteten vid både Uddevalla och Kockum har jag redan svarat på i mitt tidigare inlägg. Därför vill jag hänvisa till det. Man har också frågat på vilka grunder regeringen har kommit fram till dessa ståndpunkter i propositionen. Förutom av Svenska Varvs bedömningar har vi också tagit intryck av de bedömningar som har gjorts av de internationella varvsorganisationerna och den japanska varvsorganisationen. Ordersituationen och det aktuella läget vid de båda namngivna varven vill jag för dagen över huvud taget inte kommentera. Då det gäller kostnaden för att genomföra de här förslagen vill jag säga följande. Om det förslag beträffande varvspolitiken som regeringen har lämnat till riksdagen antas, har den svenska varvsnäringen under ett knappt decennium kostat samhället större belopp än någon annan industribransch. Det rör sig om närmare 5 000 kr. för var och en av oss skattebetalare. Vid varje delbeslut :har det funnits goda skäl att tillskjuta medel. Summan av delbeslut väcker dock betänkligheter. Jag vill därför deklarera som min bestämda uppfattning att strävan nu måste vara att undvika ytterligare förlusttäckning. Vad som återstår att göra sedan dagens beslut är fattat är att aktivt arbeta för att anpassa varvskapaciteten i världen till en långsiktig efterfrågan och därmed slopa de subventioner som till sist utgör subventioner till sjöfarten. Detta är ett långsiktigt mål som Sverige kommer att verka för i det internationella arbetet.
Herr talman! För det första tycker jag att det svar jag har fått beträffande Kockums och Uddevallavarvet är mycket bristfälligt. Det kvarstår ju mycket klart och entydigt att två varv, som man drar ner en bit på, bägge blir ineffektivare än om man koncentrerar produktionen till ett varv. Alla anställdas arbete kan komma att riskeras under en ganska snar framtid, när största möjliga effektivitet i fartygsproduktionen inte tillämpas. Detta har således statsrådet Carlsson inte någon kommentar till. För det andra litar man tydligen på den japanska varvsföreningen när det gäller framtidsutsikterna, och därför har man en mera optimistisk syn. Vad som gör denna optimistiska syn har vi inte heller fått någon precisering av, bara en hänvisning till att japanerna uppenbarligen vet bättre än Svenska Varv. När det gäller den sista punkten, om orderingången till de olika varven, kan jag väl bara notera att statsrådet Carlsson argumenterar i sin proposition för att både Kockums och Uddevallavarvet måste ha order redan under tredje kvartalet i år, dvs. före den 1 oktober. Och då har efter detta tillstött att Broströms är på väg att avbeställa ett antal fartyg vid Kockums och att även Uddevallaledningen givit uttryck för att detta med tredje kvartalet kanske är något optimistiskt. Jag noterar bara att en akut kris i orderingången uppenbarligen redan är på väg.
Herr talman! Låt mig bara till slut säga att det kan omöjligt vara uppgifter från Svenska Varvs koncernledning som gör statsrådet Carlsson så optimistisk. Den har tvärtom sagt att möjligheterna att utan fortsatt betydande statligt stöd få order som ger täckning för kostnaderna kommer att vara mycket mycket små också framöver.

Herr talman! En synpunkt som sällan kommer fram i den svenska varvsdebatten är att basen för de svenska storvarven var en i förhållande till utrikeshandeln exceptionellt stor och lönsam nordisk handelsflotta. De svenska och norska redarna beställde i stor utsträckning sitt tonnage vid svenska varv. Under decennier byggdes det upp ett förtroende för de svenska varvens kunnande och kapacitet. Både rederier och varv uppvisade god lönsamhet som utgjorde grunden för vidare expansion. Dessa förutsättningar föreligger inte längre. Den svenska handelsflottan är starkt decimerad. Också norrmännen har problem. I Norge utvecklas härtill ett starkt protektionistiskt tänkande, främst inom offshore-sektorn. Det protektionistiska tänkandet är världsomfattande och sätter stora spår inom sjöfartens område. UNCTAD-koden med sin 40-40-20-regel innebär att möjligheterna för små länder som Sverige att än en gång bygga upp en stor handelsflotta, som kan fritt operera på all världens hamnar, är mycket begränsade. Även om vi skulle komma till rätta med de speciella svenska kostnadsnackdelarna och även om vi skulle tillämpa mer liberala utflaggningsregler, föreligger således stora hinder för en expansion av den svenska handelsflottan. Det torde därför vara realistiskt att konstatera att svensk sjöfart och svensk varvsverksamhet inte på överskådlig tid har förutsättningar att ta så stora marknadsandelar som tidigare. Regeringen gör nu i varvspropositionen den felaktiga bedömningen att de båda storvarven Kockums och Uddevallavarvet skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft trots att de nu utsätts för en kraftig åderlåtning. Det är förklarligt att regeringen efter de utfästelser som gjordes i valrörelsen om att rädda sysselsättningen och krav i samband med tidigare beslut om neddragningar vid varven nu inte vågar ta konsekvenserna av utvecklingen och fatta det nödvändiga beslutet att lägga ned ett av varven. När socialdemokraterna satt i opposition ställdes mycket långtgående krav på anställningsgarantier och handlingsprogram i fråga om satsningar på alternativ produktion. Av detta finns nu ingenting kvar i regeringens proposition. Det är uppenbart att socialdemokratisk politik i opposition och under en valrörelse är en sak. I regeringsställning är den någonting helt annat. De anställda vid de statligt ägda storvarven har under en lång följd av år utsatts för mycket stora påfrestningar. Hot om driftsinskränkningar med alla de omställningssvårigheter som följer i deras kölvatten hänger som ett ständigt damoklessvärd över de anställda. Ett neddragningsbeslut har snart följts av nästa. Alla har varit medvetna om att åtgärderna har varit otillräckliga och att ytterligare nedskärningar kommer att bli nödvändiga. Alla hålls i en nervpåfrestande ovisshet. Riksdagen står nu i begrepp att fatta ännu ett beslut som är otillräckligt, som inte kommer att lösa överkapacitetsproblemen, som inte kommer att ge den svenska varvsindustrin maximal överlevnadsförmåga. Ovissheten för de anställda kommer att bestå. Detta, herr talman, är inte en ansvarsfull politik som tar hänsyn till de mänskliga aspekterna. Det är bättre att ge människorna vid varven klara besked, så att de vet vad de har att rätta sig efter och kan vidta de mått och steg som krävs för att finna en ny arbetsplats. Då kan också de koncentrerade insatser göras som krävs för att skaffa nya jobb. Exemplet Öresundsvarvet visar att det är möjligt att ur spillrorna bygga upp någonting som är nytt och konkurrenskraftigt. Av den tidigare debatten har framgått att vi från moderat håll förordar att ett av varven i Malmö och Uddevalla skall läggas ned för att resurserna skall kunna koncentreras till det återstående varvet. Därmed ökar överlevnadsmöjligheterna för en fortsatt svensk fartygsproduktion. Det är, enligt vår uppfattning, Svenska Varvs styrelse som är bäst skickad att avgöra vilket av de båda varven som skall var kvar. Som en konsekvens av detta ställningstagande har vi inte nu velat fastställa vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kommer att fordras med anledning av detta beslut. Ett sådant ställningstagande får vänta till dess att regeringen återkommer med ett nytt förslag till riksdagen. Det är emellertid viktigt att redan nu fastställa riktlinjerna för kommande insatser. De måste utformas så, att de stimulerar till yrkesmässig och geografisk rörlighet för de varvsanställda. Det innebär bl.a. att de tankar som låg bakom riksdagens beslut att införa omställningsbidraget måste vidareutvecklas. Omställningsbidraget medverkar till att stimulera rörligheten och ger det rådrum som såväl företaget som de anställda och arbetsförmedlingen behöver vid driftsinskränkningar av den storlek som det här är fråga om. En förutsättning för att omställningsbidraget skall ge en positiv effekt är att det rådrum som ges används till intensiva arbetsförmedlingsinsatser. Inom ramen för AMS organisation och med ett effektivt utnyttjande av befintlig personal bör det finnas goda möjligheter att förstärka insatserna på den drabbade orten. Vi befinner oss i en period av omfattande strukturförändringar inom hela vårt näringsliv och därmed på arbetsmarknaden. Vi lever i en dynamisk tid. Ny teknik och nya marknader erbjuder nya möjligheter. Vi måste vara öppna för de möjligheterna. Det är då ofruktbart att klamra sig fast vid en produktion som har framtiden bakom sig. Vi måste i stället frigöra människor, kompetens och kapital för att ta vara på de möjligheter som finns. Det krävs flexibilitet, anpassningsförmåga. Allas insatser kommer att behövas i den omställningsprocessen, och det är arbetsmarknadspolitikens uppgift att göra det möjligt för alla människor att medverka och finna sin plats på arbetsmarknaden. Ingen får ställas åt sidan. Därför har vi moderater reagerat mot den positiva syn som utskottsmajoriteten har på en socialdemokratisk motion om möjligheter till förtidspension av övertalig personal vid Svenska Varv. Motionen avstyrks med hänvisning till att frågan om pensionsnivåer inte är löst och till att ett system med förtidspensioneringar innebär en uppluckring av turordningssystemet i lagen om anställningsskydd. Utskottet inser också att ett sådant system inte skulle kunna begränsas till Svenska Varv. Men faktum kvarstår, nämligen att utskottsmajoriteten kan tänka sig förtidspensionering som ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Det intrycket bekräftades också av Sivert Andersson tidigare i debatten. Vi har redan i dag möjligheter att bevilja förtidspension av arbetsmarknadsskäl. En förutsättning är dock att personen i fråga har fyllt 60 år och har varit arbetslös 450 dagar. Denna regel ger den arbetslöse ekonomisk trygghet och arbetsförmedlingen tid att aktivt medverka till ny anställning. Detta system har emellertid under senare år kommit att utnyttjas på ett sätt som inte var avsett. Genom att träffa frivilliga överenskommelser med äldre anställda att de skall acceptera avsteg från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och gå i vad som kan kallas frivillig arbetslöshet som förväntas avlösas av förtidspension löser fackliga organisationer och företag övertalighetsproblem. Denna typ av förtidspensionering, som utskottsmajoriteten nu uppenbarligen kan tänka sig ersätta med ett direkt utökat system för förtidspensionering utan föregående arbetslöshetsperiod, illustrerar ganska väl ineffektiviteten i det traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet. Det illustrerar också det förhållandet att socialdemokraterna inte ens själva tror på att den arbetsmarknadspolitik de för skall kunna ge alla arbete. Tanken på ett utvidgat system för förtidspensionering som ett arbetsmarknadspolitiskt medel illustrerar dessutom mycket väl det förhållandet att staten förväntas ställa upp som städgumma för att undanröja effekterna av uppgörelser på arbetsmarknaden. Lönekostnadsutvecklingen har varit förödande för näringslivets konkurrenskraft, och vi har alltsedan slutet av 1960-talet förlorat marknadsandelar på såväl exportmarknaderna som på vår egen hemmamarknad. Det givna resultatet har blivit utslagning av företag, problem för hela branscher och arbetslöshet. Varvsindustrin är bara ett exempel.

Vi fick en indikation i kompletteringspropositionen att regeringen nu börjar inse att höjda arbetsgivaravgifter leder till svårigheter på arbetsmarknaden. Sedan dess har man dock beslutat höja arbetsgivaravgifterna! Man säger en sak och beslutar en annan. Arbetsmarknadens parter har hela tiden kunnat räkna med att staten gått in och städat upp oönskade effekter av avtalsuppgörelserna. Men inte bara avtal har oönskade effekter. De uppstår också som en följd av lagar som tillkommit i välvilja och av omsorg om människor, men som i verkligheten är otympliga och osmidiga och skapar problem i samband med den strukturomvandling som är absolut nödvändig om Sverige också i framtiden skall kunna bibehålla och förbättra sitt välstånd. Ett exempel är turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Reglerna är dispositiva, dvs. avtal kan träffas om att tillämpa en annan ordning än den lagen föreskriver. Och det är ju precis det som inträffar vid nerdragningarna av personalstyrkan vid Svenska Varv. För att möjliggöra en rimlig personalsammansättning vid stora driftsinskränkningar måste avsteg från turordningsreglerna göras. Alltför ofta har i sådana sammanhang anspråk ställts på statliga medel för att möjliggöra sådana överenskommelser. Så har varit fallet inom stålindustrin och vid tidigare inskränkningar vid varven. Parterna har alltså inte själva tagit konsekvenserna av sina beslut. De fackliga organisationerna finner nu denna ordning otillfredsställande och kräver generösare regler för förtidspensionering. Statens roll som städgumma skall institutionaliseras. Detta görs i ett läge då det är uppenbart att vårt pensionssystem kommer att ställas inför stora påfrestningar. Riksförsäkringsverkets framskrivning av ATP-systemets utveckling visar att det i dag går fyra yrkesaktiva på varje ATP-pensionär. När systemet är fullt utbyggt år 2010 kommer det att gå endast två yrkesaktiva på varje ATP-pensionär. Denna utveckling av befolkningssammansättningen omfattar också folkpensionssystemet. Det kommer under många år framöver att ställas stora krav på ökade avgifter. Riksförsäkringsverkets uppskattning är att avgiftsuttaget under de fem år som närmast är aktuella skulle behöva öka med ca 1 procentenhet per år. Att i det läget kräva att systemet skall belastas med ytterligare förtidspensioner är aningslöst, för att inte säga oansvarigt. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de övergripande arbetsmarknadspolitiska frågorna, eftersom vi får tillfälle att diskutera dem i morgon i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Jag vill bara konstatera att ett nytt system för förtidspensionering av äldre arbetskraft som blivit övertalig vid driftsinskränkningar, som utskottsmajoriteten uppenbarligen kan tänka sig, är ytterligare ett exempel på en felaktig rollfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter. Detta avslöjar också en cynisk inställning till äldre arbetskraft som jag inte tidigare har stött på — moren har tjänat, moren kan gå.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

Herr talman! Frågor om varvsindustrins omfattning, inriktning och struktur har varit årligen återkommande här i riksdagen sedan 1974. De beslut som efter hand har tagits har inneburit stora strukturförändringar för den svenska varvsindustrin. I dag befinner vi oss i den situationen att vi har kvar två storvarv för nyproduktion av fartyg, nämligen Kockums och Uddevallavarvet. Trots de strukturåtgärder som vidtagits har svensk varvsnäring stora problem. Dessa svårigheter delar dock de svenska varven med varvsindustrierna över hela världen. Varvsindustrins marknadssituation har under de senaste åren försämrats ytterligare. Efterfrågan på fartygstjänster har minskat, och fraktnivåerna har sjunkit. Orderingången hos världens varvsindustri fortsätter att minska. Det finns alltså en global överkapacitet för fartygsproduktion. Denna överkapacitet leder till en mycket hård konkurrens om befintliga order. De svenska varven är fullt konkurrenskraftiga med de flesta andra varv, och det är inte produktionskostnaden som sådan som styr var fartygsbeställningarna hamnar. Den avgörande faktorn är oftast i vilken grad resp. lands myndigheter subventionerar sin varvsindustri. Varvspolitiken måste mot denna bakgrund ges en inriktning som tar sikte på en långsiktig överlevnad av svensk varvsnäring. De svenska varven har i dag en mycket god effektivitet och en mycket duglig och yrkesskicklig personalstab på alla nivåer. Det gäller att ta till vara denna tillgång och rusta branschen, så att där finns förutsättningar att aktivt kunna konkurrera om de order som en lättande internationell marknad kan ge i slutet av 1980 talet. Det bästa sättet att genomföra denna framtidsoffensiva satsning på varvsnäringen är enligt centerns syn att satsa på ett av de två storvarven. Denna satsning bör ske på Uddevallavarvet. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär att vi får två, delvis stympade, produktionsenheter, som får svårare att hävda sig på den hårda fartygsmarknaden. Enligt centerns förslag får vi en högeffektiv produktionsanläggning vid Uddevallavarvet, som bör ha goda möjligheter att framgångsrikt konkurrera om de fartygsorder som finns på marknaden. Varvspolitiken handlar inte bara om fartygsbyggande, utan i lika hög grad handlar det om sysselsättningsoch regionalpolitik. Uddevallavarvet har en avgörande betydelse för sysselsättningen i mellersta och norra Bohuslän samt delar av Dalsland. Uddevalla är Sveriges ojämförligt mest varvsberoende kommun. Varvsnäringens andel av de industrisysselsatta är ca 50 96, och av den totala sysselsättningen svarar Uddevallavarvet för ca 12 70. Uddevallavarvet är inte bara den största arbetsplatsen inom Uddevalla kommun, utan den största i hela regionen. Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Orust i Göteborgs och Bohus län samt Färgelanda kommun i Älvsborgs län är genom arbetskraftspendlingen till Uddevallavarvet mycket beroende av varvet för att kunna bibehålla sysselsättningen på nuvarande nivå, vilken redan är bekymmersam. Lysekils och Sotenäs kommuner är dessutom starkt beroende av en fortsatt verksamhet vid Skandiaverken, som är ett dotterbolag till Uddevallavarvet. En kraftig neddragning av produktionskapaciteten och därmed antalet anställda vid Uddevallavarvet kommer att få oerhört svåra konsekvenser för sysselsättningen i hela regionen. Centerns representanter i näringsutskottet har i reservation nr 2 yrkat på attingen neddragning av sysselsättningen skall ske vid Uddevallavarvet. Som en konsekvens härav har vi inte heller anvisat några medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lindra effekterna av en personalneddragning. Om riksdagen avvisar denna reservation, är vi från centerns sida självfallet beredda att med kraft verka för att kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätts in i Uddevallaregionen. Jag tycker också, herr talman, att det i detta sammanhang finns anledning att påminna om att olika socialdemokratiska företrädare från Uddevalla och Bohuslän, även riksdagsledamöter, under valrörelsen 1982 gjorde mycket kraftfulla uttalanden, i pressen och på torgmöten, om att socialdemokraterna aldrig skulle acceptera en neddragning vid Uddevallavarvet. Tvärtom framställde de sig som garanter för en fortsatt positiv utveckling vid varvet. Jag tycker nu det är dags för dessa socialdemokrater att bekänna färg. Var det bara tomma vallöften som man levererade för att få röster, eller var det uttalanden som var allvarligt menade? Jag hoppas att det var det sistnämnda, och då bör man också ta konsekvenserna av detta och stödja centerns reservationer i näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! När vi talar om varvsnäringen och pengar, ja, då svindlar tanken. På mindre än tio år har det statliga medelstillskottet varit kring 20 miljarder kronor, dvs. 20 000 milj.kr.! Mina synpunkter kommer att knyta an till den arbetsmarknadspolitiska delen av varvspolitiken. Folkpartiet menar, med anledning av att vi vill hålla tillbaka den i dubbel bemärkelse olönsamma miljardrullningen till Svenska Varv, att anslaget till arbetsmarknadspolitiska insatser måste förstärkas. Om vi nu tvingas begränsa en näring som inte har marknadsmässiga förutsättningar att existera i den storlek som den nu har, måste det kopplas till att vi är generösa med stöd till de personer som kommer att friställas därför att en neddragning är oundgängligen nödvändig. Det finns ett starkt socialt motiv för att göra en kraftig satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett sådant här extraordinärt läge. Folkpartiet vill, kort sagt, fördubbla de arbetsmarknadspolitiska insatserna jämfört med vad regeringen har tänkt sig. Utöver de extra förmedlingsinsatser som föreslås i Malmö och Uddevalla är folkpartiet berett att förorda ytterligare 2,5 milj.kr. till sammanlagt 5 milj.kr. Regeringens förslag om 10 milj.kr. för köp av utbildning i företag av andra utbildningsanordnare inom Malmöhus län menar vi är otillräckligt, och det är nästan helt otillbörligt att inte ha en sådan möjlighet vid t.ex. Uddevallavarvet. Av den anledningen har folkpartiet föreslagit en fördubbling av också detta anslag till 20 milj.kr. Utöver förstärkt anslag till löneutfyllnad föreslår vi att den AMI verksamhet som behöver förstärkas skall kunna få ett påslag, som även det är dubbelt i förhållande till regeringsförslaget, dvs. en uppräkning till 5 milj.kr. Jag tror, herr talman, att det finns anledning att dra slutsatser av de erfarenheter vi har när det gäller kraftiga neddragningar och hur de bör hanteras. Insatser för att tillskapa dets.k. Landskrona Finans AB är ett gott exempel, och folkpartiet har aktivt medverkat till en sådan verksamhet. Glädjande i det fallet är att flera hundra nya arbetstillfällen har skapats. En sådan här samverkan där olika intressenter deltar har visat sig kunna frigöra både fantasi och kreativitet, och det har kommit verksamheten till godo. Därför bör staten i samband med sådana här kraftiga kapacitetsneddragningar som Svenska Varv utsätts för medverka till liknande insatser. Av den anledningen har folkpartiet föreslagit ett särskilt anslag som uppgår till sammanlagt 150 milj.kr. När det gäller att inrangera Uddevallaregionen i stödområde har utskottet redovisat sin principiella inställning, som bygger på fjolårets riksdagsbeslut. Regeringen har full frihet att göra insatser utanför stödområdet av det slag som bl.a. motionärerna begär och enligt de regler som redan nu gäller. För min del vill jag peka på att i fråga om de särskilda förhållanden där folkpartiet har föreslagit en fördubbling av de arbetsmarknadspolitiska insatserna totalt i samband med neddragningen av varven, så har vi dessutom föreslagit en mycket kraftig uppräkning av de regionalpolitiska insatserna, dvs. de som kan göras utanför stödområdet. Jag vill gärna erinra om att vii en tidigare motion till årets riksdag har ansett att regeringens anslagspost om knappt 300 milj.kr. för detta ändamål skulle förstärkas med ytterligare 150 milj.kr. Herr talman! Folkpartiets förslag om detta kraftigt utbyggda regionalpolitiska stöd, som också kan komma till orter utanför stödområdet, samt den fördubbling som vi föreslår till arbetsmarknadspolitiska insatser i det nu aktuella läget för bl.a. Uddevallaområdet ger ett tillskott som skulle lösa problemen på ett bättre sätt. Om de förslagen får riksdagens stöd, ja, då kommer situationen att vara väsentligt bättre för de områden som kan drabbas av att ett stort antal arbetsplatser försvinner. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 26.

Herr talman! Sten Östlund säger att det är med blandade känslor han har tagit del av de olika förslagen, och det är kanske inte så underligt, för socialdemokraterna har ju inte lyckats lägga den fasta grund för varvsnäringen som hade varit önskvärd. Man har inte heller kunnat redovisa bärande alternativ. Sten Östlund använde också uttrycket, att det är med smärta han nu konstaterar, att han under sitt första riksmötesår får ställa upp på en neddragning som han, såvitt jag förstår, inte hade tänkt sig. Det är klart att den smärtan förstärks med tanke på de mycket yviga löften som Sten Östlund - eller åtminstone hans partikolleger — under valrörelsen ändå gav varvsarbetarna och människorna på de orter som det är fråga om. För folkpartiets del kan vi, när det gäller den neddragning som vi har föreslagit, säga att vi dragit konsekvenserna genom att förorda en fördubbling av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Detta kan ställas i relation till den lämnade beskrivningen av hur tungt det kan vara när en arbetskamrat kommer och lämnar meddelande om uppsägning och undrar: Hur skall det bli nu? Då framstår det som litet märkligt att de insatser som regeringen föreslår i Malmö för att köpa utbildningsplatser på annat håll inte kommer att gälla för Uddevalla. Jag skulle vilja fråga Sten Östlund: Vilka är skälen till att man för Uddevalla tar undan det som man tycker är lämpligt och rimligt och riktigt för just Malmöområdet? Smärtan hade alltså kunnat lindras, om folkpartiets förslag hade fått stöd i arbetsmarknadsutskottet.
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till Sten Östlunds inlägg. När det först gäller metoden för att klara neddragningen totalt inom den svenska varvsnäringen säger Sten Östlund att det går bra att göra på det vis som regeringen och utskottet föreslår, nämligen att man tillämpar den s.k. osthyvelsprincipen och skär ner på bägge ställena. Sten Östlund anför ett exempel från Arendalsvarvet, där man fått göra väldigt kraftiga bantningar. Men då är det viktigt att komma ihåg, att samtidigt med de här kraftiga bantningarna på Arendalsvarvet lade man om produktionen, och det framhöll också Sten Östlund helt riktigt. Men vad diskussionen nu gäller är ju anläggningar för fortsatt fartygsproduktion, och då krävs det alltså en viss storlek. Och vi menar fortfarande att det måste föreligga störst förutsättningar för ett varv att klara sig, om man satsar på detta fullt ut och ser till att det är en högeffektiv produktionsanläggning, i stället för att ha två delvis stympade anläggningar, som rimligtvis måste ha svårare att hävda sig i den benhårda konkurrensen på området. Vi är rädda för att man genom tillämpande av osthyvelsprincipen försämrar konkurrensförmågan hos bägge de varv som finns kvar i Sverige. Vi fruktar att detta kan vara ett första steg mot en total nedläggning av svensk varvsindustri. Det är enligt vår mening bättre att göra en ordentlig satsning på ett ställe — det ger större garantier för att Sverige i framtiden skall vara kvar som fartygsbyggarnation. När det gäller Kockums säger Sten Östlund att vi föreslå en nedläggning. Detta är inte riktigt sant. Det är inte fråga om en nedläggning av Kockumsanläggningen, utan det är fråga om en omstrukturering. Det är skillnad. Vi menar att det i fråga om Kockumsanläggningen, som är en av världens mest rationella anläggningar på området — den har en hög teknisk nivå och där finns ett högt tekniskt kunnande, bra kompetens osv. — bör finnas goda förutsättningar för att satsa på en omläggning av produktionsinriktningen till att avse tung verkstadsindustri. Alltså: Det är inte fråga om en nedläggning, utan det är fråga om en omstrukturering av verksamheten. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara säga att jag tycker det är positivt att vi är överens om att det råder en besvärlig arbetsmarknadspolitisk situation i Uddevalla. Det gläder mig att man också från socialdemokratiskt håll nu deklarerar, att man är beredd att verka för att det skall sättas in kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen.
Herr talman! Sten Östlunds anförande kom ju att rikta sig som ett angrepp närmast mot de borgerliga reservanterna i näringsutskottet. Jag finner därför anledning att replikera på ett par punkter. Den första gäller neddragningen av de två varven och att man enligt Sten Östlund mycket väl kan uppnå lönsamhet med neddragna varv. Jag vill då hänvisa till att bägge varvsledningarna, både i Kockums och i Uddevallavarvet, har ställt sig mycket skeptiska till den här neddragningen och endast under viss vånda kunnat acceptera den för fortsatt drift. Det måste trots allt, Sten Östlund, vara så att det effektivaste sättet företagsekonomiskt, precis så som ledningarna för Kockums och Uddevallavarvet bedömer det, är att ha ert varv för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Sedan kan det av andra skäl — sysselsättningspolitiska eller därför att det är obekvämt att fatta ett nedläggningsbeslut — vara motiverat att ha två varv, men då bör man åtminstone erkänna detta och inte försöka skyla över på det sätt som Sten Östlund gör. När det sedan gäller nedläggningskostnaderna för varv är det inte så att vi inte har berört den frågan i våra motioner. I den moderata partimotionen avseende varven har vi kalkylerat med nedläggningskostnaden för ett av de stora nybyggnadsvarven. Vi har använt oss av kapitaltillskottet till Svenska Varv för att uppnå 15 92 soliditet och täcka in nedläggningskostnaden. Det är egna beräkningar som Svenska Varv har gjort och redovisat i den akt som finns på näringsutskottets kansli. Den bedömningen har legat till grund för oss. Vi har alltså i vår alternativa skrivning tagit hänsyn till de kostnader som behöver täckas in.
Herr talman! Sten Östlund började med en mycket intressant och lärorik exposé över den historik som vi har haft i Sverige när det gäller utvecklingen vid varven. Den historiken visar vad som händer när staten går in och inte låter de privata ägarna ta fulla ansvaret för de nedläggningar som är marknadsekomiskt berättigade. Såvitt jag vet är det bara i ett fall, nämligen fallet Eriksberg, där den privata ägaren har fått ta det fulla ansvaret för en nedläggning; i alla andra fall har staten gått in för att, som man säger, rädda sysselsättningen. Detta har skett också under tider när vi har haft en expansiv ekonomi, med stor efterfrågan på arbetskraft och när det har varit möjligt att föra över annan sysselsättning till varvsorterna och att skaffa annan sysselsättning för de varvsanställda. Redan då hade man förhindrat den strukturomvandling som har varit helt nödvändig på varvssidan. Sten Östlund tror att det är möjligt att åstadkomma bantning vid två varv och samtidigt åstadkomma ny produktion. Men i samma andetag talar han om hur svårt det har varit att åstadkomma just ny produktion vid varven. Arendals varv har lyckats, och vi bör vara glada och tacksamma för det. Men Arendals situation är mycket skör — det är en bräcklig konkurrenssituation, med en marknad som är ytterligt svårberäknad. Vi vet inte vad som kommer att hända med Arendal, men vi får hoppas och tro att varvet klarar sig även i framtiden. Detta exempel visar hur svårt det är att hitta alternativ produktion i den här storleksordningen. En punkt vill jag helt klart dementera. Sten Östlund drar slutsatsen att moderaterna vill lägga ned varvsproduktionen i norra Bohuslän, om jag förstod honom rätt. Nej, Sten Östlund, vi har icke tagit ställning till vilket av de två storvarven som skall läggas ner — det överlåter vi åt dem som förstår det här, som känner till varvssituationen och vet var konkurrensmöjligheterna finns, nämligen Svenska Varvs styrelse. Om Sten Östlund hade varit med litet längre här i kammaren, hade han vetat att moderaterna ingalunda vill begränsa möjligheterna att träffa avtal om turordningen vid driftsinskränkningar. Vad vi vill är snarare att utöka möjligheterna, dvs. att begränsa de restriktioner som lagen om anställningsskydd i dag lägger på parterna och de begränsningar som finns att anpassa personalstyrkan till vad som är rimligt vid en driftsinskränkning.

Herr talman! När Sten Östlund anser att de insatser som görs i Uddevalla är tillräckliga, tycker jag för egen del att det är att vara litet för belåten över den allvarliga situation som råder och som kommer att råda längre fram. De köp av särskilda utbildningsinsatser av andra utbildningsanordnare skulle ha kunnat komma till god nytta där. Behoven finns liksom möjligheterna att ordna sådant i Uddevallaområdet. När det gäller det litet mer okonventionella tror jag inte att det skall jämföras med de traditionella arbetsmarknadspolitiska bitarna, eftersom man här har nya möjligheter att ta andra grepp. Jag skall göra det kort och säga: Jag anser att regeringens förslag på den här punkten och de totala arbetsmarknadspolitiska insatserna är för snäva. Därför finns det anledning att stödja folkpartiförslagen som sammantaget ger en fördubbling.
Herr talman! Jag vill helt kort till Sten Östlund säga följande: Att omstrukturera verksamheten vid Kockums varv för annan aktivitet låter i dag nästan lika omöjligt som det lät från socialdemokraternas sida 1980 när vi diskuterade en omläggning av verksamheten vid Öresundsvarvet i Landskrona. Det visade sig dock att avvecklingen av fartygsproduktionen och satsningen på annan verksamhet just vid Öresundsvarvet gick, låt mig säga förhåilandevis, smärtfritt. Jag tycker att vi har fått en hel del positiva erfarenheter från det arbetet, som vi skulle kunna ta till vara när vi nu skall göra en motsvarande omstrukturering av Kockums varv. Jag tror, herr talman, att det skall vara möjligt att genomföra det hela utan alltför svåra negativa konsekvenser.
Herr talman! Jag konstaterar bara att Sten Östlunds uppgifter om att det är bra att dra ned på bägge varven närmast grundar sig på en motvilja mot tidigare konsulter, som varit inkopplade på arbetet med varven. Men trots allt kvarstår uppfattningen hos ledningarna för både Kockumsvarvet och Uddevallavarvet att det är nödvändigt att ha en tillräckligt stor varvsproduktion vid ett företag för att man skall uppnå någonting som liknar lönsamhet. Det föreligger betydande protester mot de generella neddragningar som regeringen ämnar genomföra, och man accepterar dessa endast under stor vånda. De har alltså haft en annan uppfattning än Sten Östlund. Anser han att de är lika dåliga konsulter som dem man tidigare anlitat, borde reaktionen närmast vara att begära att dessa företagsledningar skall avgå och ersättas med andra, som tror på vad han säger. Alla andra tycks tro att ett varv, rent företagsekonomiskt, har större förutsättningar att konkurrera än två starkt neddragna. Och jag betonar: Vill man behålla två varv är det inte av företagsekonomiska skäl utan av något annat skäl. Men då tycker jag att Sten Östlund skall tala ur skägget och säga vad det är fråga om — kanske indirekt en motvilja mot alla former av total neddragning. Det är bekvämare att dra ned rakt över, oavsett kostnaderna.

Herr talman! I april i år sökte 4 300 människor arbete inom Uddevalla arbetsförmedlingsdistrikt. År 1982 var det 4200 och 1981 var det 3 100 arbetssökande. De frågor som människorna i Uddevalla och Bohuslän ställer gäller dock inte statistik och olika siffror, utan de är: Vad kommer att hända i Uddevalla om man drar ner på verksamheten? Vad kommer att hända om vi inte får och kan bygga fartyg vid Uddevallavarvet om några år? Vad kommer att hända ungdomen som slutar skolan och som inte längre kan söka jobb vid varvet, eftersom det i praktiken är anställningsstopp där? Vad kommer att hända de 300-400 människor som nu har varslats om uppsägning från det enda och av bondekooperationen ägda slakteriet i Uddevalla? Frågorna är många och gäller den verklighet som praktiskt taget varje familj på ett eller annat sätt är berörd av i min hemkommun Uddevalla. Varför? Jo, därför att hälften av de industrisysselsatta i kommunen finns på varvet. Förändringar i verksamheten där leder ofrånkomligt till stora påfrestningar, eftersom alternativen är få och den av ledningen för SCAN-väst planerade nedläggningen av slakteriet kommer samtidigt med problemen inom varvsnäringen. Vårt problem i Bohuslän är att det egentligen bara finns ett storföretag där. När då denna näringsgren upplever svårigheter blir sårbarheten för regionen så mycket större hos oss än på andra platser. Vi har i Sverige jämfört med andra länder drastiskt minskat vår varvskapacitet under många år. Motivet för denna minskning är känt och behöver inte närmare beröras här. Vi är nu inne i ett läge där vi tror att det inte går att skala bort ytterligare verksamhet utöver vad som har föreslagits utan att det leder till svårigheter för verksamheten. Därför är det viktigt att varven ges möjligheter att övervintra under den djupa lågkonjunktur som råder inom varvsnäringen i världen. Konkurrensvillkoren måste bli likvärdiga andra nationers. Vi vet att svensk varvsindustri kan konkurrera, och kan vi bara hålla ut tror jag att framtiden kommer att bli ljusare på detta område. I regeringens förslag till varvspolitik uttalas att lönsamhet måste uppnås till 1986. Jag kan instämma i bedömningen att det är viktigt att på sikt uppnå lönsamhet. Vi kommer emellertid säkerligen också vid senare tillfällen att i riksdagen få ta ställning till varvsfrågorna. Vid våra överväganden måste vi då ta hänsyn till inte bara marknadssituationen utan också sysselsättning och regionalpolitik. I Uddevalla arbetar den övervägande delen av de industrisysselsatta inom de statliga företagen Uddevallavarvet, Etri Fönsterfabrik och Tiger-Rang konfektionsfabrik. Mot denna bakgrund anser jag att staten som ägare till dessa företag har ett speciellt ansvar för att klara människornas trygghet och möjligheter till arbete. Därför vill jag stryka under vad utskottet säger om att det är angeläget att i det längsta bevara den stora resurs av teknisk kompetens som finns vid bl.a. Uddevallavarvet. Jag vill också i likhet med utskottet stryka under att sysselsättningsutveck lingen i varvsregionerna noga bör bevakas från samhällets sida. Vi kan med ' andra ord inte lämna över ansvaret till de olika företagsledningarna. Vi har alla, framför allt naturligtvis regeringen, ett ansvar för att klara problemen. Mot bakgrund av de dystra prognoserna för sysselsättningsläget i Uddevallaregionen, med aviserade neddragningar vid varvet och en nedläggning av slakteriet som leder till att vi tappar upp till ett tusental arbetstillfällen, har vi socialdemokrater i Bohuslän föreslagit olika åtgärder. Vi har bl.a. pekat på att ett särskilt bolag bör bildas för att skapa alternativ verksamhet. Vi har också föreslagit att Uddevallaregionen och norra Bohuslän bör ingå i stödområdet samt pekat på möjligheter till utbyggnader av broar och vägar. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande över motionerna sagt att man har förståelse för våra krav. Men utskottet anser inte att det är riksdagens sak att pröva dessa frågor utan säger att det är regeringen som har att avgöra detta. Utskottet säger också att det är möjligt att utvecklingen vid varven eller andra skäl kan motivera särskilda insatser från regeringens sida. Mot bakgrund av vad jag här har berört, inte minst att slakteriet nu har varslat om nedläggning, anser jag att sådana skäl föreligger. Därför hoppas jag naturligtvis att regeringen nu noggrant följer upp situationen och vidtar olika åtgärder i den riktning som vi har föreslagit i våra motioner. Herr talman! Jag är medveten om att möjligheterna att sälja fartyg till rimliga kostnader i dag är mycket begränsade. Jag är också medveten om att vårt ekonomiska handlingsutrymme minskat på grund av de stora skulder som olika borgerliga regeringar dragit på oss. Men jag hoppas ändå, när valmöjligheterna är att bygga fartyg till reducerade priser under en viss period eller att människor ställs utan jobb, att regeringen noggrant överväger konsekvenserna och väger in alla olika aspekter. En socialdemokratisk regering har enligt min uppfattning här ett stort ansvar, eftersom sysselsättningsfrågan är vår viktigaste fråga. Centerpartiet har i en motion sagt att man vill behålla Uddevallavarvet med nuvarande kapacitet, utan att anvisa några som helst medel eller vägar för hur detta skall gå till. Man kallar sin motion för ”offensiv varvspolitik”. Det påminner mig om en annan motion som centerpartisterna skrev för ett tjugotal år sedan — jag har för mig att det var 1962. Man beskrev den som att man hade lämnat en miljömotion, men den innehöll inte ett enda ord om miljön. Det kan jämföras med den rubrik, offensiv varvspolitik, som centerpartiet nu presenterar. Den som har försökt tränga in i varvsfrågan vet att pengarnas storlek är avgörande för den fortsatta verksamheten. Om man då som centern föreslår mindre pengar till varvsnäringen, går ekvationen inte ihop. Centern bedriver ett spel som man inte borde syssla med i riksdagen.

Det beslut som vi har att fatta här i riksdagen avser åren 1984 och 1985. Eftersom centern i sin motion har sagt att man inom en tvåårsperiod skall diskutera frågan om Kockums privatisering, utgår jag ifrån att under den perioden kan det inte ske några större förändringar vid Kockums. Det innebär då naturligtvis att det blir ännu svårare för varvet att klara sig, om riksdagen skulle bifalla centerns motion. Motionen är inget annat än ett försök att lura människor till att tro att centerpartiet skulle ha något alternativ till regeringens förslag när det gäller varvsfrågorna. En utgångspunkt för dagens debatt är ändå det beslut som riksdagen fattade 1980, när vi socialdemokrater reserverade oss. Då sade den borgerliga majoriteten att om inte lönsamhet kunde uppnås till slutet av 1984, skulle man lägga ner fartygsproduktionen vid varven här i landet. Det förslag som regeringen nu har presenterat handlar om att verksamheten bör fortsätta, trots de svårigheter vi upplever och med de subventioner som måste ges. Jag är naturligtvis inte nöjd med den utveckling som skett inom varvsnäringen, och jag tror inte att någon annan är det heller. Om vi vore nöjda, hade riksdagen över huvud taget inte behandlat varvsfrågan i dag. Orsaken till att vi gör det är den verklighet som vi lever i och som vi får dras med. Jag hoppas naturligtvis att verkligheten förändras och att regeringen noggrant följer utvecklingen och vid behov vidtar ytterligare åtgärder för att klara jobben på varvsorterna.
Herr talman! Inledningsvis gjorde Lennart Nilsson en beskrivning av det arbetsmarknadspolitiska läget i Uddevallaregionen och den oro som där finns hos enskilda människor inför framtiden när det gäller olika sociala konsekvenser osv. Jag instämmer till fullo i den beskrivningen. Däremot är jag inte beredd att dra samma slutsatser av den här beskrivningen som Lennart Nilsson gör. Den logiska slutsatsen borde i stället vara att man med all kraft skall söka slå vakt om Uddevallavarvet och stödja den linje som centern företräder, nämligen att inte acceptera några ytterligare personalneddragningar på Uddevallavarvet, eftersom arbetsmarknadssituationen redan är så besvärlig i området. Sedan går Lennart Nilsson till våldsam attack mot vår partimotion när det gäller varvspolitiken. Jag kan inte förstå annat än att han gör det för att försöka skyla över sveket mot de vallöften som bl.a. han själv uttalade i 1982 års valrörelse, då han på torgmöten och vid andra tillfällen talade om, att han aldrig för sin del skulle kunna acceptera några personalneddragningar vid Uddevallavarvet. Det finns väl ändå anledning att vara någorlunda saklig i den här debatten och bara använda de fakta som finns tillgängliga. Jag har ett exempel på att Lennart Nilsson emellanåt beter sig annorlunda. Framför mig har jag nämligen en kopia av en debattartikel som varit införd i tidningen Bohusläningen den 3 maj i år. Låt mig bara göra ett väldigt kort citat ur den debattartikeln. Lennart Nilsson skriver så här: För att klara produktionen under 1984 och 1985 föreslår regeringen stöd i form av avskrivningslån med 465 miljoner, varav 400 miljoner till Svenska Varv. Centerpartiet föreslår inga pengar alls. Jag skulle då vilja fråga Lennart Nilsson var han har fått det ifrån. Vi har inte på någon punkt i vare sig motion eller utskottsyrkande eller reservation yrkat avslag på de här pengarna, utan vi ställer upp på avskrivningslånen. Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att hålla sig till fakta i den här debatten. Problemen är svåra nog att lösa ändå utan att vi skall krångla till dem genom att delvis tumma på sanningen.

Herr talman! När man lyssnar på Elving Anderssons resonemang i de här frågorna skulle man kunna tro att han var i någon bygdegård med ungcenterpartister och inte i riksdagen. Var i centerns motion står det någonting om avskrivningslån över huvud taget? Ingenstans. Det är ändå det som är styrande för hur man skall kunna klara produktionen. Om man skall behålla enheterna som de är — jag utgår från att man skall behålla Kockums under 1984 och 1985, eftersom man skriver det i sin motion — handlar det ju om att det blir mindre pengar till förfogande. Att centern inte har motsatt sig näringsutskottets majoritetsskrivning när det gäller avskrivningslånen betyder då att man i sista änden accepterar detta. Det är ingenting annat än något slags försök till trollerikonst, när man försöker lura människor att tro att centerpartiet skulle ha någon alternativ varvspolitik; dessutom kallar man den offensiv. Jag tror att skulle centerpartiets förslag vinna gehör här, skulle det, med tanke på att man föreslår mindre pengar än regeringen gör, leda till ytterligare svårigheter för varvet. Är det inte så, Elving Andersson, att det står i centerpartiets motion att man inom en tvåårsperiod skall diskutera det här med Kockums varv? De pengar i form av avskrivningslån som vi här resonerar om avser ju 1984 och 1985. Hur kommer Kockums in i bilden under dessa två år? Det har man inte svarat på från centerpartiets sida. Allt det som centerpartiet för fram är ingenting annat än en stor bluff, en slarvig, hafsigt hoprafsad motion som bygger på att försöka lura människor att tro att detta är en offensiv varvspolitik. Men det är det naturligtvis inte.
Herr talman! Det lär finnas något gammalt debattknep som man kan använda — om argumenteringen är svag skall man för att kompensera detta höja rösten. Nu höjer inte Lennart Nilsson rösten i debatten, men tar till uttryck som jag är synnerligen förvånad över. Han karakteriserar vår motion som slafsig, rafsig, hastigt hopkommen eller hur han nu uttryckte det. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det är argumentnöd som gör att han måste tillgripa den här typen av argumentation. Lennart Nilsson frågar var någonstans i centerns motion det står att vi ställer upp på avskrivningslånen. Herr talman! I en motion redovisar man ju inte de punkter där man är överens med propositionen, utan tvärtom de punkter där man har skiljaktig mening. I övriga punkter delar vi den uppfattning som redovisas i propositionen. Det skulle bli våldsamt bökigt för riksdagen om man i motioner skulle kommentera allt i alla propositioner där man är överens med regeringsförslagen. Det är endast punkter där vi har divergerande uppfattning som vi tar upp. Det är därför, herr talman, som det inte står någonting i vår motion om avskrivningslån. Vi accepterar alltså regeringens förslag på den punkten.
Herr talman! Att jag betecknade centerpartiets motion som både hafsig och dålig beror inte på argumentnöd. Det är väl genomtänkta formuleringar som jag här yttrat och som jag naturligtvis står för. Om man nu säger att man är överens med utskottsmajoriteten om dessa avskrivningslån innebär detta att de pengar man har till förfogande skall räcka till en verksamhet som är så mycket större än den som regeringen har föreslagit. Men detta leder då till att konkurrenssituationen när det gäller att kunna ta order i en besvärlig marknad blir så mycket svårare med centerpartiets förslag än med regeringens. Centerpartiet vill att vi skall göra oss av med Kockums varv — hur nu det skall gå till; jag har lärt mig att om man vill bli av med en verksamhet av den här typen får man inte betalt, utan får betala i stället. Men verkligheten är ändå den att under den tid centern vill diskutera att föra över varvet till privat regi måste man under 1984 85. Har man som utgångspunkt det som står i centerpartiets motion leder det ofrånkomligen till att konkurrenssituationen för både Kockums och Uddevallavarvet i den bistra verklighet vi lever i blir mycket svårare och kan leda till att förändringarna kommer långt snabbare än vad de kan göra med de medel som nu ställs till förfogande.

Herr talman! Ivar Franzén har redan gjort en snabb historisk återblick beträffande vad som hänt på varvsområdet under de senaste tio åren. Jag skall inte upprepa vad han anfört, men jag vill ändå ge en kompletterande belysning genom att återge något av vad Per Sköld, tidigare chef för Statsföretag, sade inför konstitutionsutskottet. Hans yttranden gällde hur socialdemokraterna förde bl.a. varvspolitik i mitten av 1970-talet. Detta gör jag inte minst med anledning av Sten Östlunds och Lennart Nilssons hårda angrepp på centern. För egen del var jag redan 1973-1974 mycket kritisk till att man byggde ut i Uddevalla för drygt 600 milj.kr. för att bygga supertankers, eftersom jag bedömde att det inte fanns någon marknad för supertankers. Denna min uppfattning har också besannats, genom att Uddevallavarvets framgångar ingalunda har kommit i samband med bygge av supertankers utan av mera normala båtar. Den enda supertanker man har byggt har ju vållat både varvet och hela Svenska Varv mycket stora förluster. I konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:30 säger Per Sköld på s. 265 för att belysa den socialdemokratiska regeringens agerande under åren 1973-1976: ”Utbyggnaden av Uddevallavarvet är ett annat exempel. Vi gjorde inom moderföretaget en utredning som visade att den marknad för stora tankers vi nu upplever skulle komma. Den utredningen gjordes i början av 1970-talet. De som gjorde utredningen blev beskyllda för att inte veta vad styrbord och babord är. Tyvärr måste jag konstatera att de som gjorde utredningen åt mig har fått rätt på alla punkter. Koncernledningen försökte förhindra utbyggnaden av Uddevallavarvet. Man behövde inte bygga en docka av den kapacitet det varit tal om. En amerikansk konsult skulle hjälpa mig att se över organisationen i Statsföretag under uppbyggnaden av företaget. När han efter att ha haft kontakt med olika företagschefer rapporterade om organisation och administration sade han: 'Jag är upprörd över en situation som jag tidigare aldrig upplevt. När jag besökte chefen för Uddevallavarvet berättade han att det inte spelar någon roll vilket beslut moderföretaget fattar, för jag är lovad av industridepartementets befattningshavare att få de pengar som behövs för utbyggnaden.” Han sade att han fått det vidimerat av den som ansvarade för enheten för statliga företag i departementet. När man agerar på det viset är det inte så lätt för koncernchefen att agera på ett sätt som uppfattas som riktigt trevligt.” ”När jag fick se resultatet av förhandlingarna om ett övertagande av Götaverken och mina medarbetare hade analyserat det i två veckor ansåg jag att man kunde tillämpa avtalslagens paragraf om utnyttjande av annans oförstånd. Mina jurister sade att det inte var någon mening med att åberopa den paragrafen, för det skulle inte godtas när staten förhandlar. Förhandlingarna om övertagande om Kockums fick vi inte heller vara med om. Man ville överlämna Kockums industrier, och sade att vi skulle få 50 miljoner för en rekonstruktion. Vi sade att det skulle kosta minst 400 miljoner att lyfta av historiska förluster. Det gjorde att vi blev osams med dåvarande industriministern. Det kostade 399 miljoner bara att lyfta av historiska förluster, och ändå har man inte fått någon stil på det.” 1976 gjorde den socialdemokratiska regeringen sitt sista misstag före regeringsskiftet genom att avsätta stora ekonomiska resurser för att lagerbygga tre båtar i stället för att satsa dessa medel på alternativ produktion. Jag var ganska kritisk mot detta. Vi hade en centerreservation här i riksdagen till förmån för att satsa pengarna på alternativ produktion, men vi röstades ner. Lyckligtvis satsade Götaverken Arendal några år senare hårt på offshoresektorn och en del annan alternativ produktion. Att Götaverken Arendal blev så framgångsrikt på offshore-marknaden är inte bara resultatet av att man hade en skicklig företagsledning, utan det beror lika mycket på ett föredömligt agerande från de fackliga organisationernas sida. Jag vill gärna ge Sten Östlund och hans kolleger i facket en oförbehållsam eloge för deras framsynta och konsekventa agerande i samband med omstruktureringen. Ni fick uppbära hård och orättvis kritik från vissa vänsterdominerade kretsar för detta, men ni stod pall i blåsväder. Tack för det! Det är bara att instämma med Sonja Rembo i förhoppningen att Götaverken Arendal skall lyckas hålla sysselsättningen uppe på en hygglig nivå även under kommande år — även om det, precis som Sonja Rembo sade, är en besvärlig situation på grund av den nedtrappning av oljeproduktionen på Nordsjön som vi faktiskt ser. Till sist några ord om Cityvarvet, som kämpar framgångsrikt på reparationsoch ombyggnadsmarknaden. I propositionen förutsätts att Cityvarvet, liksom hittills, huvudsakligen inriktar sig mot den internationella marknaden och mot större reparationsoch ombyggnadsprojekt. De mindre och medelstora varvens framtid förutsätter alltså en expansion i vad gäller reparationer och ombyggnader. För att möjliggöra en sådan måste de ha fortsatt stöd, inte bara under 1983 utan också under 1984 och 1985 och för såväl nybyggen som ombyggnader. I gruppen har det också tagits med företag som tidigare inte bedrev varvsverksamhet. Cityvarvet föreslås alltså orientera sig bort från svenska kunder och lösa sina problem på annat sätt, men hur detta skall ske anges inte. Jag vill understryka att Cityvarvet enligt gällande strukturplan skall orientera sig mot den lokala marknaden, att varvet i dag har en tredjedel av sin kapacitet på denna marknad samt att det även driver reparationsverksamhet inom avdelningarna Lindholmen och Öresund, vilka tillsammans sysselsätter över 200 man och är enheter som egentligen borde klassas som mindre och medelstora varv. Propositionens verkan kan bli att man hjälper till att alltmer förändra de mindre och medelstora varvens inriktning från nybyggen till reparation och ombyggnad. Det är en metod som i Europa bidragit till att reparationsbranschen fortfarande är i obalans, då man flyttat ett problem från en sida av produktionen till en annan. När regeringen nu är beredd att anslå stöd på detta sätt är det rimligt att även Cityvarvet genom Svenska Varv vid behov blir delaktigt härav, så att man inte genom stöd som gynnar vissa varv stjälper Cityvarvet. Herr talman! Med detta vill jag bara ha sagt att ledningen för Svenska Varv uppmärksamt måste följa utvecklingen vid Cityvarvet och vid behov vidta erforderliga åtgärder.

Herr talman! Rune Torwald har här gjort en historieskrivning. Jag trodde att denna debatt skulle handla om framtiden, i varje fall om de kommande åren. Men eftersom Rune Torwald nu har varit inne på historieskrivning vill jag peka på att den utbyggnad som gjordes vid Uddevallavarvet till stor del — med utgångspunkt i att det på den tiden var mycket lönsamt att bygga dessa stora fartyg— skedde med en hög självfinansieringsgrad. Man tjänade mycket pengar, och en betydande del av dessa kunde användas för att finansiera utbyggnaden. Det faktum att oljekrisen kom något år därefter visar att verkligheten kan förändras snabbt. Förhoppningarna är att även nuvarande dystra verklighet inom varvsnäringen skall förändras, så att vi kan behålla varvsnäringen i Sverige i framtiden.
Herr talman! Resonemanget om självfinansiering är inte särskilt sanningsenligt. Det var ju statliga medel som sattes in, eftersom varvet hade råkat illa ut. Det tråkiga var att pengarna användes till varvsbäddar och annat som hade en konstruktion som var avpassad enbart för byggandet av supertankrar. Senare har man fått lägga ned pengar på omkonstruktioner för att göra dem användbara, och nu är de ganska väl avpassade för byggande av mindre tonnage. Det fanns, precis som Per Sköld visade, ingen marknad för supertankrar när Uddevallavarvet lade ned stora summor för att bygga just sådana. Varvet påstod sig ha två order på supertankers i lager. Den ena ordern annullerades innan bygget påbörjades. Den andra tankern fanns det ingen köpare till när bygget stod klart. Detta visar att det, tyvärr, var en mycket stor felinvestering. När man talar om historia i andra sammanhang bör man också ta med detta i bedömningen.
Herr talman! Låt mig efter Rune Torwalds inlägg bara konstatera att det är den socialdemokratiska regeringen som i olika sammanhang har slagit vakt om verksamheten i Uddevalla, trots att det har varit motstånd från borgerligt håll mot dessa olika verksamheter. Det är tack vare en socialdemokratisk regering som flera tusen människor i dag har arbete vid Uddevallavarvet.
Herr talman! Lennart Nilssons logik är inte särskilt stark. Sanningen är kanske att vi har kunnat hålla sysselsättningen uppe i Uddevalla trots de misstag som gjorts. Hade man i stället använt pengarna på det sätt som vi ville, dvs. byggt ut för mindre tonnage, hade man haft en annan situation. Det är aldrig lönsamt, varken för sysselsättningen eller för verksamheten i stort, att göra felaktiga investeringar. De åtgärder vi föreslog har i efterhand visat sig vara betydligt mer lämpade och hade säkerligen tryggat sysselsättningen i dag och kanske t.o.m. lett till förbättrad sysselsättning.

Herr talman! Dagens debatt har säkert klargjort för de flesta att varven världen över befinner sig i en mycket allvarlig situation. Tyvärr gäller inte längre det enskilda varvets effektivitet, för om så hade varit fallet hade de svenska varven haft betydligt mindre problem än vad som nu är aktuellt. Nu handlar det i stället om hur stora delar som gratis skall överlämnas till beställarna. Det förekommer en enorm subventionskarusell, och det är nog ingen överdrift att påstå att Sverige köpt mer än en biljett till denna karusell. Jag tror också att man kan säga att ingen näringsgren i vårt land någonsin har fått så mycket pengar per anställd som just varven har fått av svenska folket. Men tyvärr, herr talman, kvarstår problemen. Sverige är ett litet land, med ett sådant lands begränsade resurser. Vårt mycket besvärliga ekonomiska läge, vetskapen om att de stora varvsnationerna inte vill minska sina subventioner och det sorgliga faktum att beställningarna även framöver verkar minska gör att vi inte längre kan behålla nuvarande varvskapacitet. Det verkar också som om det i dag finns en bred enighet om att vi måste minska Sveriges varvskapacitet. Herr talman! Med tanke på svensk varvsindustris förmåga att i någon form överleva i framtiden tror jag att det moderata förslaget är bra, där man menar att vi skall satsa på ett storvarv i nuvarande skala i stället för att kraftigt skära ner både vid Kockums och Uddevallavarvet. Jag tror att det nu är viktigare än någonsin att vi använder ett varv effektivt i stället för att splittra upp oss på två varv. Det bör ge svensk varvsindustri bästa möjligheter att klara den mycket hårda framtida konkurrensen. Moderaterna har kritiserats för att inte klart uttala vilket varv vi menar borde vara kvar. Jag måste säga att jag har svårt att förstå den kritiken, detta med tanke på alla de misslyckade projekt där politikerna har försökt leka företagsledare eller på andra sätt försökt styra företag och deras etableringar. Baserat på detta saknas alla skäl för att politikerna i första hand skall avgöra vilket varv som har störst chans att klara sig i en utomordentligt besvärlig framtid. Svenska Varv bör kunna ställa upp med eller knyta till sig de experter som kan ta fram material om vilket varv som har bäst möjligheter att klara sig framöver. Självfallet kommer denna fråga till sist upp i kammaren, men den stora och avgörande faktorn i fråga om vilket varv som skall vara kvar måste tillstörsta delen baseras på bästa konkurrenskraft. Om moderaternas förslag får majoritet gäller självfallet också att det varv som blir kvar snabbt måste visa minskade förluster och peka mot lönsamhet. Det finns enligt min åsikt vissa inslag i den nu aktuella propositionen som gör det onödigt svårt för svensk varvsindustri att hävda sig framöver. Som jag sagt tidigare, är jag medveten om vårt mycket svåra ekonomiska läge, men jag tycker ändå det är diskutabelt att till sista kronan precisera hur stort stöd varven skall erhålla för att kunna klara konkurrensen. Det har nämligen klart sagts ifrån vid flera tillfällen att mer pengar inte kommer att anvisas; räcker inte dessa pengar får varven finna sig i ytterligare nedskärningar. Jag tror att denna öppenhet med stor tacksamhet kommer att noteras hos de svenska varvens konkurrenter utomlands. Propositionen föreslår också neddragningar över hela linjen. Detta kan bli än allvarigare för svensk varvsindustris framtida förmåga att i någon form överleva. Man vill reducera kapaciteten kraftigt vid både Kockums och Uddevalla.

Det är min bestämda uppfattning att det nu är viktigare än någonsin att effektivt använda de delar av svensk varvsindustri som skall vara kvar. Jag vill också ha sagt att, oavsett vilket förslag som får majoritet, kommer svensk varvsindustri att framöver möta stora och betydande problem. Ändå tillåter jag mig att tro att det moderata förslaget ger svensk varvsindustri en bättre möjlighet i framtiden än det förslag som har presenterats i propositionen. Min kritik mot propositionens nedskärningsförslag delas även av t.ex. verkstadsklubbens ordförande vid Uddevallavarvet. Han har nämligen kiart och tydligt sagt att propositionen innebär nedläggning av Uddevallavarvet. Verkstadsklubben vid Kockums varv — där jag är anställd — har inte talat i samma termer som Uddevallaklubben. Nu tror jag inte ett ögonblick att verkstadsklubben vid Kockums har någon större tilltro till propositionens förslag att ge svensk varvsindustri möjligheter att överleva. Denna min åsikt grundar jag framför allt på verkstadsklubbens tidigare agerande. Herr talman! Vad det i verkligheten handlar om är en total oförmåga att vilja eller våga kritisera något som kommer från socialdemokratin, lika litet som man skulle vilja eller våga berömma något som kommer från andra politiska partier. Hösten 1977 och vintern 1978 debatterades varvspolitiken intensivt på Kockums varv. Vintern 1978 presenterades ett förslag som gick ut på att Kockums skulle minska antalet anställda med 900, alltså från 5 000 ner mot 4 000. Då protesterade facket häftigt, livligt understött av socialdemokratin på orten. Man påstod att det skulle bli mycket besvärligt för Kockums att möta den utländska konkurrensen om varvet hamnade på denna nivå. Jag vill påstå att det t.o.m. höjdes röster som sade, att om förslaget genomfördes, vore det lika bra att snarast lägga ned varvet då en nedläggning ändå snart skulle bli aktuell. Om propositionen nu går igenom, vilket den förvisso gör, kommer Kockums att få omkring 3 000 anställda — kanske något mindre — och detta, herr talman, i ett läge när det borde ställas än högre krav på effektivitet än vad som var fallet 1978. Det handlar i dag om ett antal anställda som med ca 2 000 understiger den nivå facket vid Kockums för några år sedan inte ansåg sig kunna acceptera. Herr talman! Jag tycker att det är mycket, mycket beklagligt när fackliga organisationer i första hand agerar politiskt-taktiskt och först i andra hand ser till medlemmarnas och landets långsiktiga intresse. Tyvärr har detta inträffat mer än en gång, vilket från bl.a. demokratisk synpunkt måste starkt kritiseras. Nu hör vi inga starka fackliga protester. Nu kommer inte facket att arrangera jättelika demonstrationer. Nu slipper vi bevittna personangrepp, och våldsamma sådana, mot ansvarigt statsråd. Nu talar inte längre fackliga ledare om att regeringen medvetet, kallt och beräknande vill ha ut människorna i den kyliga arbetslösheten. Nu talar man om ansvar och om förståelse för lönsamhet. Nu säger man t.o.m. att vi självfallet inte under hur lång tid som helst kan hålla olönsamma företag under armarna.

Till sist, herr talman, min enkla men ändock goda uppfostran tillsammans med respekten för denna kammare gör att jag verbalt inte kan uttrycka i ord vad jag i verkligheten känner för den monumentala undfallenhet fackliga organisationer ibland visar inför socialdemokratiska propositioner.

Herr talman! Varje år under de senaste tio åren har den svenska varvsindustrins omfattning och struktur diskuterats här i riksdagen. I början gällde diskussionen frågan om att medverka till en kapacitetsexpansion. Diskussionen i dag är den omvända, och så har det varit under senare år. Det är nämligen fråga om att begränsa varvens kapacitet. Problemet för de två stora svenska nybyggnadsvarven är inte ineffektivitet - tvärtom. Kockums varv i Malmö är — för att ta ett exempel — även med internationella mått mätt ett modernt och högeffektivt varv. Det har man visat inte minst under de två senaste åren. I hård internationell konkurrens har man bl.a. tagit hem en stor order på roll-on-roll-off-fartyg i Saudiarabien. Varvets verkliga problem i dag är att det i världen finns för få order att konkurrera om. Även om situationen är besvärlig just nu för ett stort svenskt nybyggnadsvarv som Kockums, så är marknaden därför inte helt nattsvart. Jag tror att statsrådet Roine Carlsson hade rätt när han i sitt anförande tidigare sade att man i allt det dystra kan spåra en viss försiktig optimism också inom varvsindustrin. Varvets ökade effektivitet, och devalveringen naturligtvis, har förbättrat Kockums internationella slagkraft. Skapas tillräckliga förutsättningar för uthållighet — och finns viljan inom Svenska Varvs ledning — så bör Sverige t.ex. i Kockums varv för lång tid framåt ha ett utvecklingsbart nybyggnadsvarv. Sakligt sett är naturligtvis alla på det klara med att den svenska varvskapaciteten i dagsläget är för stor. Det är därför nödvändigt att reducera kapaciteten vid de stora nyproducerande varven. Med hänsyn till den rådande situationen måste det därför medges att regeringens proposition i varvsfrågan givits en ganska väl avvägd utformning. De mest vildsinta spekulationerna från massmedias sida för några månader sedan har kommit på skam. Det blev ingen nedläggning av något av de nyproducerande storvarven. Både Kockums varv och Uddevallavarvet blir kvar, om än med reducerad kapacitet. Självfallet är man inte glad i Malmö och på Kockums varv. Detta varv får ju svara för den kraftigaste neddragningen. Åtskilliga hundratal människor mister jobben och kastas ut på en arbetsmarknad i Skåne där den genomsnittliga arbetslösheten ligger väsentligt över riksgenomsnittet. Oron inom regionen är därför befogad. Neddragningen av kapaciteten på Kockums drabbar naturligtvis inte bara anställda vid varvet utan också andra människor som genom varvet hittills haft en någorlunda trygg sysselsättning. I regeringens proposition finns arbetsmarknadspolitiska inslag som syftar till att minska omställningsproblemen på de berörda varvsorterna. De åtgärder som föreslås är emellertid knappast tillräckliga. Enligt min uppfattning kräver situationen extraordinära åtgärder för att minimera de negativa effekter som blir följden av neddragningarna på Kockums varv. Det är därför viktigt — och den uppmaningen skulle jag vilja rikta till regeringens representant — att ytterligare insatser, utöver dem som har föreslagits i propositionen, sätts in i händelse av att omställningsproblemen blir större än vad som kan befaras. I motion 2342 föreslås att Svenska Varv får tillämpa ”särskild företagspensionering” i samband med personalminskningarna vid varven. En sådan frivillig direktpensionering innebär flera fördelar; dels får man möjlighet att erbjuda trygga lösningar för personalgrupper som väljer att i förtid lämna varvet, dels blir kostnaderna vid direktpensionering lägre än om andra metoder, som brukar tillämpas i samband med s.k. äldreavgångar, används. Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon har efter vad jag erfarit nu också kommit fram till att situationen är otillfredsställande. Enligt uppgifter i dagspressen har arbetsmarknadsministern nyligen vid ett besök i Göteborg gjort följande uttalande: Vi kan inte ha kvar ett system där äldre arbetare pensioneras via A-kassorna. Vi har hamnat i en situation där man utnyttjar arbetslöshetskassorna till förtidspension. Jag delar Anna-Greta Leijons uppfattning på denna punkt. Det är bra att arbetsmarknadsministern nu har insett att situationen är djupt otillfredsställande. Förhoppningsvis kommer då också arbetsmarknadsutskottets majoritet så småningom att insupa denna visdom. Det som arbetsmarknadsministern gett uttryck för i Göteborg ligger helt i linje med vad som anförts i vår motion 2342. Det behövs inte något långt utredningsförfarande för att tillämpa vår modell till frivillig förtidspensionering. Den har prövats i samband med tidigare varvskriser och är väsentligt billigare för samhället än A-kassemodellen. Det finns därför inte någon saklig anledning, som jag ser det, att vänta.

I utskottsmajoritetens skrivning uttalas oro för att förtidspensionering, oavsett metod, kan bidra till att luckra upp det turordningssystem som är en av grundvalarna i lagen om anställningsskydd. Jag kan förstå denna oro, men samtidigt vill jag, herr talman, tillägga att den frivilliga förtidspension som vi föreslår i motionen på intet sätt luckrar upp lagen om anställningsskydd. Jag vill till sist, herr talman, uttala förhoppningen att regeringen snarast möjligt lägger fram förslag till en frivillig förtidspensionering, som ligger i linje med vad som anförts i motion 2342.
Herr talman! Kurt-Ove Johansson ansåg att man inte skall använda A-kassorna, arbetslöshetskassorna, som ett sätt att pensionera människor, och han citerade arbetsmarknadsministern. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker det är direkt otillständigt att gå till väga som man gör när det gäller äldre människor på arbetsmarknaden. Vår kritik gäller att man kan tänka sig förtidspension som ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Det är, Kurt-Ove Johansson, inte riktigt att först stifta en lag, lagen om anställningsskydd, med mycket bestämda turordningsregler som ger människor uppfattningen att de har en trygghet i sin anställning, och "sedan genom avtal och ”frivilliga” överenskommelser ändra på detta. Den frivilligheten tillkommer ofta under mycket stort tryck, det vet vi. På det sättet får man människor att lämna sina arbetsplatser i förtid. Jag anser att man för människor bakom ljuset genom att agera på ett sådant här sätt. Det är bättre att ärligt ändra reglerna i lagen om anställningsskydd och tala om att man vid driftsinskränkningar behöver ha en struktur på personalen som gör det möjligt för företaget att överleva! På det här sättet lurar man människor. Och dessutom överlåter man på staten att med skattemedel och särskilda insatser ta över ansvaret för de beslut som de facto träffats av arbetsmarknadens parter. Det är just därigenom som vi har fått en sådan situation i Sverige att vi har svårt att konkurrera.

Herr talman! Jag vill till Sonja Rembo säga att jag inte tror att det finns någon förutsättning för oss att komma sams i den här frågan, eftersom det går så klara ideologiska skiljelinjer mellan våra uppfattningar på den här punkten. Ni är ju beredda att lämna människorna i sticket i svåra situationer.

Vad som är så förbryllande i er reservation är ju att ni kritiserar den motion där mitt namn står först utan att egentligen själva ha någonting konstruktivt att komma med som skulle kunna lösa problemen. Läser man igenom reservationen någorlunda noggrant finner man att det är förbluffande saker som ni har skrivit in i den. Ni skriver t.ex. på ett ställe att motionärerna inte berör kostnaderna och hur en sådan sak skall finansieras. Om Sonja Rembo och hennes partikamrater i utskottet hade läst motionen någorlunda noga hade de upptäckt att vi i den har konstaterat att den metod som vi föreslår är billigare för staten. Därför kommer det inte, som Sonja Rembo säger här, att bli några samhällsekonomiska problem genom att införa vår metod. Moderaterna brukar i andra sammanhang prata sig vilda över att man skall spara på statens pengar. Utifrån det resonemang som ni för i andra sammanhang är det ganska egendomligt att ni inte ansluter er till en motion som klart och tydligt visar hur man kan åstadkomma trygghet för den som råkar i svårigheter på arbetsmarknaden med ett system av frivillig förtidspensionering sådant som det vi har föreslagit. Jag tycker att Sonja Rembos resonemang bara vittnar om att ni inte har läst motionen. Hade ni gjort det hade ni kanske kommit till någon annan slutsats. Jag skulle vilja rekommendera er att läsa den.
Herr talman! Det är bara det, Kurt Ove Johansson, att vi har exakt samma uppfattning som utskottsmajoriteten i övrigt när det gäller kostnadsaspekterna och pensionsnivåerna. På den punkten är vi eniga. Vi har inga förutsättningar att komma överens, säger Kurt Ove Johansson vidare. Det är naturligtvis helt riktigt. Våra ideologiska uppfattrlingar är väsensskilda, och det är ju dem vi argumenterar för här i kammaren och i alla andra politiska sammanhang också. Vi är beredda att lämna människor i sticket, säger Kurt Ove Johansson också. Nej, jag vill påstå att det är den ekonomiska politik och den arbetsmarknadspolitik som förs av den socialdemokratiska regeringen och som backas upp av de fackliga organisationerna som de facto lämnar människorna i sticket. Det här förslaget om en frivillig direkt förtidspension för äldre visar just att socialdemokraterna inte ens själva tror på sin politik. Man tror inte att man skall kunna få till stånd de arbeten som man lovat väljarna i valrörelser och i olika debatter. De arbetstillfällena kommer aldrig att skapas. Man måste försöka — förlåt att jag använder det fula uttrycket — göra sig av med vissa kategorier. I detta fall ”gör man sig av med” de äldre på arbetsmarknaden genom att förtidspensionera dem. De äldre skall naturligtvis på samma sätt som andra människor ha möjligheter att fullgöra en arbetsuppgift så länge som de själva har krafter och möjligheter att göra detta. Det är ett oerhört cyniskt resonemang man för från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Det är egentligen ett befängt resonemang som Sonja Rembo för. Här föreslår moderaterna att ett varv skall läggas ned, utan att man egentligen skapar några som helst skyddsnät för de människor som det kommer att drabba. Och så har Sonja Rembo mage att säga att moderaterna på ett bättre sätt än något annat parti skulle ta hand om de människor som hamnar i besvärliga situationer. Det faller på sin egen orimlighet när man i andra sammanhang säger att ett varv skall läggas ned och man inte skapar några skyddsnät för de människor som kommer att drabbas av denna nedläggning. Sedan vill jag bara säga till Sonja Rembo att om man läser igenom arbetsmarknadsutskottets majoritets skrivningar, ser man att majoriteten inte på något sätt ger upp den fulla sysselsättningen, som är den viktigaste frågan för ett socialdemokratiskt parti. Det står klart och tydligt i deras skrivning att det i första hand gäller att skapa sysselsättning. Men när det inte räcker med de åtgärderna skall det alltså finnas ett skyddsnät, så att de människor som har hamnat i svårigheter inte skall behöva uppleva orimliga situationer. Till slut, herr talman, vill jag säga att om moderaterna i utskottet hade läst igenom den motion där mitt namn står först, hade det gått fram även till moderaterna att vår metod, att införa en frivillig förtidspensionering, kommer att bli billigare för samhället än A-kassemodellen. Det är förvånande att moderaterna som i andra sammanhang vill spara pengar för samhällets räkning inte har anslutit sig till den här tanken.

Herr talman! I dag är de lätt räknade som verkligen tror att varven, t.ex. Kockums, går att rädda enbart genom att man pumpar in statliga miljoner. Den förhoppningen hade man kanske för några år sedan, men i dag är den dystra insikten, som delas av de flesta sakliga bedömare, att lösningen på varvskrisen och allt vad det innebär för de anställda och för regionen inte ligger i en statlig konstgjord andning. Det är dystert att behöva konstatera att de anslag som man nu ytterligare ger är en uppehållande strid mot mycket ogynnsamma odds. Tilltron till sådana åtgärder som under årens lopp har fått regeringen att bevilja stora miljardbelopp var betingad av en tro på en framtid trots allt, ett hopp om ändrade varvskonjunkturer och helt förändrade och bättre tider men också av en kärlek till varven som arbetsplatser med långvarig tradition. För många av oss som har växt upp i städer med stora varv var det en fullkomlig orimlighet att tänka sig en framtid för dessa städer utan byggnationerna av fartyg på de slamrande och nithamrande varven. Men verkligheten har varit obeveklig. Lindholmen, Eriksberg, Öresunds varvet har upphört med sin fartygsproduktion, och nu gäller diskussionen hur det skall gå för Kockums. Här står man inför ett val. Antingen kan man hålla det hela vid liv till höga kostnader för staten och hoppas på att miraklet med helt ändrade konjunkturer skall ske inom den relativt snävt tillmätta tid som man ändå kan fortsätta så. Sociala skäl talar naturligtvis också för att en nedtrappning sker på ett för den enskilde acceptabelt sätt. Utsikterna för att något skall kunna förväntas inträffa ute i världen är dystra. Med en ovanligt hög grad av sannolikhet kan man redan nu förutse att något omslag inte är i antågande. Klarspråk kan verka hårt och obarmhärtigt, men det är riktigare än att väcka falska förhoppningar. Slutsatsen måste därför bli, att om man fortsätter i propositionens riktning med avtrappande statliga bidrag så finns det risk för att Kockums varv är ett minne blott om några år. Men jag skulle vilja peka på ett annat alternativ, som inte bara innebär en passiv väntan på att konjunkturen ute i världen skall vända utan att de grundläggande förhållandena ändras på ett sådant sätt att Kockums skulle få en chans att med egna insatser på ett aktivt sätt bidra till en överlevnad. Vad det är fråga om i vårt förslag är — det har framgått av den tidigare debatten — att Svenska Varv får i uppdrag att inom en tvåårsperiod undersöka förutsättningarna för att privatisera Kockums, att pröva förutsättningarna för att finna ett företag som är berett att överta Kockums, främst för annan produktion än fartygsproduktion, men naturligtvis också för sådan. Att bedöma chanserna för ett sådant företag är naturligtvis svårt, men vi har ju sett i Landskrona att resultaten har överträffat kanske inte de djärvaste förväntningar men i alla fall måttliga förväntningar. Vi har sett hur dysterheten inför den nödvändiga varvsnedläggningen i Landskrona har förbytts i en viss optimism. Det är lätt att se att i valet mellan dessa två alternativ är det första definitivt på ett helt annat sätt än det andra. Det andra lovar ju ingenting. Det innebär ändå en chans. En annan inriktning på verksamheten vid Kockums med andra ägarförhållanden, med annat sortiment och med andra marknader kunde ge en ny chans. Herr talman! Det finns inga garantier längre, det är en risktagning. Men man måste våga för att vinna. Lyckan står den djärve bi, heter det också. Och var och en är sin egen lyckas smed. — Det finns många ordspråk som pregnant har formulerat den kunskapen att det stundom lönar sig med nya satsningar. Och en extra ansträngning från alla parter på arbetsplatsen i kombination med förändringar på själva produktionsinriktningen skulle säkerligen kunna tända ett nytt hopp.

Herr talman! Det jag nu skall ta upp kan i skenet av den debatt som hittills har förts i kammaren synas obetydligt, men inte desto mindre behöver det belysas. Bakgrunden till den föreliggande varvspropositionen är som vi vet den oerhört besvärliga situation som varvsnäringen befinner sig i här i landet men också i övriga länder. Krafttag måste nu tas för att klara den uppkomna situationen vid framför allt de stora varven Uddevalla och Kockum, och dessa krafttag har mitt fulla stöd. I motion 2340 pekar vi motionärer på de olika konkurrensförhållanden som råder mellan de små och medelstora varven främst när det gäller de statliga stödåtgärderna. Den konstruktion som f.n. finns inom svensk varvsnäring, där man i stort delar upp den i två block — dels varv inom Svenska Varv, dels de privata små och medelstora varven — innebär betydande skillnader till nackdel för de små varven inom Svenska Varv. I motionen pekar vi på situationen för Finnboda Varf. Efter omstruktureringen 1981 på Finnboda är varvet inriktat på fartygsreparationer och industriproduktion. I produktgruppen fartygsreparationer ingår som en viktig del ombyggnader av fartyg. På detta område konkurrerar Finnboda främst med de privatägda små och medelstora varven i Sverige men också med utländska varv, framför allt i Östersjöområdet. Olikheterna i konkurrensförhållandena består främst av två delar, nämligen avskrivningslånet, det s.k. varvslånet, och det nya borgensåtagandet. Avskrivningslånet har utgått i form av stöd per direkt produktionstimme för nybyggnad och ombyggnad av fartyg med 55, 40 resp. 25 kr. under åren 1981-1983. Detta stöd har utgått till de privatägda små och medelstora varven men inte kommit Finnboda till del. Det borgensåtagande som nu föreslås bli begränsat till 10 26 för de små och medelstora varven förvärrar ytterligare konkurrensskillnaden till nackdel för Finnboda Varf som självt tvingats borga för 100 96. Moderbolaget har klart deklarerat att Finnboda måste klara sig utan koncernbidrag, varför den del av varvsstödet som går som kapitaltillskott till Svenska Varv inte kan komma Finnboda till del. Trots detta har Finnboda lyckats ta order på ombyggnadsprojekt under de aktuella åren. Det har varit möjligt genom goda insatser av varvsledningen men också genom ett markerat stöd av de fackliga organisationerna på Finnboda, där klubbarna inom Metall, SIF och SALF helhjärtat har ställt upp för varvet. Men om den skillnad i konkurrensförutsättningarna som utskottet uttalar sig för kommer att bestå under 1984/85 finns det stor risk för att varvet slås ut. Herr talman! På ett område har vi motionärer fått ett klart besked av utskottet i det föreliggande betänkandet: utskottet är inte berett att föreslå någon ändring till Finnboda Varfs förmån beträffande borgensåtagandet. Med anledning av detta besked måste jag rikta en fråga till Sivert Andersson: Betraktar utskottet det som en förmån för Finnboda att få samma förutsättningar som övriga små och medelstora varv? När det gäller det s.k. varvslånet eller avskrivningslånet framgår det inte lika klart vad utskottet egentligen menar. Därför måste jag också här rikta en fråga till Sivert Andersson: Skall man uppfatta betänkandet på den här punkten så att Finnboda skall ha samma stöd som utgår till de små och medelstora privatägda varven? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de delar som tas upp i motion 2340 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga som Björn Ericson ställde till mig i vad avser avskrivningslånen måste jag besvara på det viset att det får ankomma på moderbolaget att inom ramen för sina resurser klara Finnbodas problem och tillvarata varvets produktionskapacitet. Naturligtvis skulle det vara en förmån för Finnboda att slippa tala med koncernledningen och i stället ha dragningsrätt på något annat konto, så på den frågan måste jag svara ja, men det ligger faktiskt inte till på det sättet. Också när det gäller borgensåtagandena för Finnboda Varf får man leva inom moderbolaget. Det är alltså moderbolaget som får ställa upp. Jag vill återge vad som står i en bilaga till propositionen, att ett antal varv har i skrivelser hemställt om att få sina borgensåtaganden undanröjda. Detta har Svenska Varv i skrivelse den 2 november 1982 instämt i och sagt att det föreligger inga erinringar mot att borgensåtagandena slopas för de mindre och medelstora varven. Därutöver vill jag bara säga att utskottet har instämt i ett uttalande som föredragande statsrådet har gjort i propositionen om byggnadsarbeten och konkurrensen på det området mellan de privatägda varven och de statliga. Då är inte bara Finnboda utan också Cityvarvet med i bilden. Där sägs att ”konkurrensen mellan de olika varven skall bedrivas på lika villkor och enligt företagsekonomiskt riktiga principer”. Utskottet instämmer alltså i detta uttalande. Krävs åtgärder utanför Svenska Varv för att uppnå detta, då ligger frågan på regeringens bord.

Herr talman! Mitt inlägg gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande 26. Uddevallavarvet har och har haft stor betydelse för sysselsättningen inte bara i Uddevalla utan för hela norra Bohuslän och även delar av Älvsborgs län. När stenindustrin försvann, kustsjöfarten upphörde och fisket minskade, var det varvet i Uddevalla som hade möjlighet att bereda sysselsättning för den arbetskraft som friställdes. Uddevallavarvet är fortfarande lika värdefullt ur sysselsättningssynpunkt för Uddevalla kommun. Hälften av alla tillverkningsanställda inom kommunen arbetar på varvet, och från närliggande kommuner pendlar många dit för att få sin utkomst. Genom de nedskärningar som kommer beträffande sysselsättningen vid varvet och de nedläggningar och inskränkningar som utöver detta skett i Uddevalla växer arbetslösheten, och problemen med sysselsättningen ökar. Resultatet av utredningen om mark och vatten har gjort norra Bohuslän till bevarandeområde, och det har också hindrat en naturlig utveckling av näringslivet. De som fattat beslut härom kan inte heller frita sig från ansvaret för att annan sysselsättning skapas. Man behöver inte gå till Norrland för att hitta de stora sysselsättningsproblemen. De är lika stora i norra Bohuslän, trots närheten till stora städer såsom Oslo och Göteborg. I den situation som uppstått är det angeläget att finna lösningar. Siri Häggmark och jag har i motion 1982/83:2341 därför begärt att Uddevallaområdet, norra Bohuslän och delar av Älvsborgs län utpekas som temporärt stödområde inom vilket kan utgå lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån. Ett bifall till vår motion skulle ha haft stort värde för berörda områden. Vi konstaterar att arbetsmarknadsutskottet tyvärr föreslår riksdagen att avslå motionen. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på vad utskottet säger på s. 8 i sitt betänkande 26. Jag citerar: ”Utskottet har förståelse för den oro motionärerna ger till känna för konvekvenserna av de beslut som kan fattas om den fortsatta verksamheten vid Uddevallavarvet i förening med andra aktuella sysselsättningsproblem. Det är emellertid inte i första hand utskottets eller riksdagens sak att pröva frågor av detta slag. Som ovan sagts har det lagts i regeringens hand att avgöra frågor om utpekande av temporära stödkommuner. Det är möjligt att situationen i Uddevalla eller i Malmö på grund av utvecklingen vid varven eller av andra skäl kan göra det väl motiverat att komplettera arbetsmarknadspolitiska åtgärder med särskilda regionalpolitiska stödinsatser.” Det är angeläget att regeringen noggrant följer utvecklingen och vidtar åtgärder, om den situation uppstår som utskottet inte utesluter kan komma att inträffa. Slutligen skulle jag vilja nämna den interpellation jag i måndags fick svar på av statsrådet Roine Carlsson. I den pekade jag på möjligheterna att bygga fiskebåtar vid varv i Sverige, om gränsen för varvsstöd sänks från 300 till 100 ton. Det finns ett behov att förnya den svenska fiskeflottan, men det förefaller som om dessa byggen kommer att äga rum i Danmark, som utnyttjar OECD-överenskommelsen om att sänka gränsen för varvsstöd till 100 ton. Regeringen har samma rätt och möjlighet i Sverige. I ett läge med stort behov av sysselsättning för våra varv bör denna möjlighet utnyttjas. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver dem som framställts av moderata ledamöter i anledning av reservationer.

Herr talman! Jag har bett att få göra det här extra inlägget i debatten, eftersom jag inte hade möjlighet att tidigare besvara Sten Östlunds fråga till mig. Han frågade: Hur hade det sett ut om staten inte hade lagt sig i varvsverksamheten? I all sin enkelhet, herr talman, avslöjar den frågan socialdemokraternas klockartro på staten som företagare. Om staten, Sten Östlund, hade underlåtit att gå in med ägarintressen i varvsindustrin hade det varit möjligt att genomföra en strukturförändring i ett betydligt mer gynnsamt ekonomiskt klimat än det vi har i dag. De människor som år efter år hållits kvar på olönsamma arbetsplatser vid varven hade då sluppit den långa period av oro och vånda som Sten Östlund själv så väl beskrev. Huvuddelen av de 15,5 miljarder kronor som betalats ut till olönsam varvsindustri, vartill kommer de närmare 6 miljarder som riksdagen nu står i begrepp att fatta beslut om, hade då kunnat disponeras för lönsamma och konkurrenskraftiga verksamheter. Vi hade med andra ord varit i en betydligt mer gynnsam position än vad vi nu är. Utvecklingen har med all önskvärd tydlighet visat att statligt ägande av företag inte innebär någon som helst garanti för fortsatta trygga jobb för de anställda. Det visar inte minst den politik socialdemokraterna har bedrivit under det gångna året. Det vore frestande, herr talman, att nu ta upp den diskussion jag hade med Kurt Ove Johansson om förtidspensioner som arbetsmarknadspolitiskt instrument, men jag vill begränsa mig till att rekommendera honom att lyssna på den debatt om arbetsmarknadspolitiken som vi kommer att ha i morgon i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen.

Herr talman! På den sista punkten ger jag Sten Östlund helt rätt. Den stora skiljelinjen i svensk politik går mellan socialdemokraterna och moderaterna. Jag ger honom tyvärr rätt också på en annan punkt, nämligen att de borgerliga regeringarna alltför länge följde samma mönster som skissats av tidigare socialdemokratiska regeringar. Det fanns dess värre inte i trepartiregeringen eller tvåpartiregeringarna — och inte heller i enpartiregeringen, vad det beträffar — kraft att föra den politik som fordrades för att vi skulle kunna få ett konkurrenskraftigt och lönsamt näringsliv. Detta är att beklaga, men det är ingen ursäkt för att fortsätta samma politik. Den har varit olycklig för Sverige. Den har låst stora resurser i fråga om kapital och mänsklig kompetens och kunnande i industrier som icke har någon framtid. Jag kan ta ett exempel från vår gemensamma hemstad Göteborg: Hade vi fått en snabbare och i mer sunda banor gående strukturomvandling av varvsindustrin hade Sverige kanske varit inne på offshore-marknaden åtskilliga år tidigare. Sten Östlund har säkert på samma sätt som jag hört hur vi på detta område har förlorat 15 år. Det är på detta sätt som man förlorar tid och tempo — man permanentar en industristruktur som är olönsam och inte kan konkurrera, i stället för att skapa möjligheter för nya, lönsamma verksamheter.

Herr talman! Sten Östlund talar om ansvar. Ingen i denna kammare kan avsvära sig något som helst ansvar för vad som händer i Sverige, för de beslut som vi fattar — vi har alla ett gemensamt ansvar. Men från moderat håll har vi, som framgått i debatten tidigare i dag, tidigt klargjort vårt ställningstagande i varvsfrågan. Vi anser att en olönsam och icke konkurrenskraftig varvsstruktur har bevarats alltför länge, oberoende av vilken partikonstellation som suttit i regeringsställning. Man kan inte göra hastiga avvecklingar, säger Sten Östlund. Men Sten Östlund började ju sin historik på 1950-talet! Det kan man väl ändå inte kalla för en hastig avveckling! Hade vi fattat beslut om en avveckling när problemen inträffade, hade vi fått en långsam avveckling. Nu står vi inför dilemmat att vi i den kanske värsta ekonomiska krisen i västvärldens moderna historia måste avveckla industrier som vi har hållit vid liv med stora statliga subventioner. Trots dessa stora statliga subventioner, inte bara till varven utan till en oändlig rad andra industrier — vi är uppe i ca 35 miljarder per år i kostnader för subventioner till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och industrisysselsättning— har vi en rekordhög arbetslöshet i Sverige i dag; vi får räkna in de människor som står utanför arbetsmarknaden i dess helhet. Aldrig tidigare har så många människor i Sverige stått utanför arbetsmarknaden, och det är väl om något ett bevis på hur olycklig politiken har varit.